Fru talman! Det var ett tal med mycket skryt som Carl Bildt avlevererade här. Men det var inte mycket till vilja eller vision. Carl Bildt förbigick helt att under hans regering har vi nu en rekordhög arbetslöshet. Vi har fått ett mycket kraftigt underskott i budgeten på 100 miljarder. Vi kommer att få chockhöjningar när det gäller hyrorna. Vi har minus i tillväxt. Med Carl Bildt som statsminister har vi fått ett ökat EG-motstånd. Vi riskerar att bli en randstat i Europa. Människor känner stark oro och otrygghet. Det är den verklighet jag upplever när jag åker runt i Sverige. Om detta sade Carl Bildt inte ett ord. Vi har fått ordkaskader under riksdagens avslutning om hur bra allting är. Men, Carl Bildt, verkligheten kan inte pratas bort -- inte ens av en så pass verbalt begåvad person som Carl Bildt. Detta är människornas verklighet i dag. Carl Bildt talade om investeringarna. Under den socialdemokratiska regeringsperioden hade vi faktiskt en rekordökning av industriinvesteringarna. Under de borgerliga åren 1976--1982 sjönk däremot industriinvesteringarna. Under vår tid hade vi råd att investera både utomlands och här hemma. Under senare delen av vår regeringsperiod började de utländska investeringarna. De fortsätter nu, och det är bra. Jag anser att det är katastrof för landet när vi närmar oss ett underskott i statsbudgeten på 100 miljarder kronor. Jag anser att det är katastrof för de många, inte minst unga, människor som förnekats rätten att försörja sig själva. Apropå arbetslösheten skulle jag vilja citera vad Carl Bildt sade för ett år sedan: ''Låt det vara ett klart besked från vår sida. Vi kan aldrig säga att vi är på rätt väg så länge arbetslösheten ökar.'' Kan vi få samma besked från Carl Bildt i dag, när han som statsminister har det yttersta ansvaret för att arbetslösheten stiger dag för dag, månad för månad och säkerligen också under nästa år? Jag tycker samtidigt nästan litet synd om Carl Bildt. Stärkt av allt beröm från borgerliga ledarskribenter i början tog han sig själv på så stort allvar att han förklarade att han lyft politiken från det rutinartade förvaltandet till den skapande statskonstens nivå. Det rutinartade förvaltandet ansågs väl jag ägna mig åt, och han själv såg sig som den skapande statskonstens mästare. Vad är det för statskonst vi har fått uppleva? I stället för breda uppgörelser över blockgränserna, vilket krävs av en statsminister som har förmåga att ta ansvar för våra initiativ, har Carl Bildt under våren låtit Ian Wachtmeister stå för konsterna. Därmed är Ian Alf Svensson och Olof Johansson. Regeringens sköra kompromisser måste ju nu, med den strategi Carl Bildt har valt, omförhandlas med Ian Wachtmeister. Detta tycker jag är mycket olyckligt, men så går det uppenbarligen till där uppe på den skapande statskonstens högsta nivå. Så något om detta med skattechock. Repriser är aldrig särskilt lyckade, Carl Bildt. Det här är ett försök att göra en repris på det konservativa partiets valagitation mot Labour. De konservativa talade om Labours skattechock, och nu tänker ni göra likadant. Men det är ju ingen valrörelse än. Jag tror att den första förutsättningen för att en sådan agitation skall lyckas är att man kör den under mycket begränsad tid. Ja, jag har förmodat att det inte är valrörelse än -- men den kanske ligger närmare i tiden än vad vi utanförstående riktigt inser? Vad ni vill göra är att låna till skattesänkningar för de högre inkomsttagarna. Det innebär att ni belastar framtidens skattebetalare, som då skall klara av det här för de rikas del. Ni kommer inte ifrån betalningen. Den måste klaras i framtiden, och då lastar ni över den på löntagarna. Den skall betalas med inkomstskatter på arbete, samtidigt som ni sänker skatten på kapital. Därmed är det inte längre en skattesänkningsfråga, utan en fördelningsfråga. Ni vill omfördela skattebördan. Ni vill lätta den för dem som har det relativt bra och lägga över skattebördan på löntagarna. Detta kommer vi bestämt att motsätta oss. Jag beklagar att den delen av skattereformen inte lever kvar. Där hade vi åstadkommit en rimlig fördelning av skattebördan mellan arbete och kapital. Nu lättar ni bördan på kapitalet och flyttar över den på löntagarna.

Fru talman! Jag är det parlamentariska stödet, eftersom ingen annan varit det. Detta är enligt Ingvar Carlsson en olycka, som han tydligen gärna velat dela, eftersom även han har velat ha vårt parlamentariska stöd. Det är inte lätt att vara populär i denna kammare. Detta är bara en fråga om matematik, som alla tycks vara så besvärade av. Verkligheten är vår största fiende, sade en känd svensk politiker. Regeringspartiet Ny demokrati skulle vi kunna tala om; det gjorde jag inte förut. Det är ett parti som inte sitter i regeringen, men faktiskt har hjälpt regeringen att få igenom ett par hundra beslut -- ett par tusen antagligen, om man räknar alla dessa egendomliga att-satser som vi sysslar med här. För detta har regeringen säkert framfört sitt vördsamma tack, även om vi på grund av bristande kunskaper i det politiska språket inte riktigt har kunnat uppfatta tacksägelserna. Men äntligen i dag stod det i Svenska Dagbladet att vi var opportunismens lättmatroser, och sedan att vi var ansvarslösa. Det tycker jag är ganska bra. Det rör sig åt rätt håll. Det stod inte ett ord om att vi var galna, tokiga, farliga, löjliga och inte heller någonting om Frankensteins monster, som det gjorde för exakt ett kalenderår sedan. Man ser vad som håller på att ske. I åtskilliga frågor här i riksdagen har vi fått utskotten att svänga, dvs. att fatta vettigare beslut enligt vår uppfattning. I några frågor har vi gått emot regeringen. Då har vi kunna konstatera -- vilket kan vara bra för nationalekonomer att känna till, att en regeringskris kostar 350 miljoner kronor. Det är då det rycker till i Rosenbad. Bortom det nu planerade budgetunderskottet på hundra miljarder kronor finns det alltså potential för 300 regeringskriser per år. Jag förmodar att regeringen därför företar en studieresa exempelvis till Danmark, där minoritetsregeringar bevisligen kan räkna. Och ni, kära riksdagsledamöter, behöver inte se så ledsna ut -- och inte så trötta heller som en del gör här. Ni är för tillfället inte ett transportkompani. Ni är, för en försvinnande kort tid kanske, Sveriges lagstiftande församling. Jag tycker man skulle ta den chansen litet oftare. Det vore väl intressant, fru talman? Nu vill jag fråga statsministern: Hur skall statsministern minoritetsregera nästa år? När man hör anförandet i dag, osv. läser tidningar förstår man att ni har varit väldigt duktiga i år. I varje fall skrev signaturen Carl Bildt detta. Kommer ni att fortsätta att blunda och köra och hoppas att Ny demokrati håller er kvar på den enda vägen, eller vad har ni tänkt? Fler än jag är kanske litet nyfikna på svaret. Sen har vi EG. När sätter en saklig EG-information i gång? Regeringens saktfärdighet har faktiskt spelat den otroligt dåliga, för att inte säga larviga, EG-motståndsrörelsen i händerna. Det har gjort att dess cyniska isolationism -- som går till kamp med snus, kvinnor och farlig alkohol på butikshyllorna -- har fått stå oemotsagd i stället för att bemötas med rak och enkel information. Det måste nu till; annars kommer folk att börja tro på att det kommer utlänningar marscherande på Öresundsbron, som vi knappt vågar bygga, för att ta snuset, jobben och allemansrätten från oss. Detta är löjligt, men det räcker inte med att vara stöddig och självsäker, herr statsminister. Vi måste förstå att halva befolkningen är mycket tveksam. Jag undrar inte på det. Folk har inte fått någon vettig information. Den socialdemokratiska regeringen hade gjort en broschyr. Felet med den var att man använde sig av Anita Gradin som Mrs. Europa, har jag förstått. Tänkte ni någonsin på att det hade varit en ganska trevlig gest om ni hade behållit henne där och låtit henne vara Mrs. Europa även med en borgerlig regering? Då hade nog många rent av kunnat tro att ni blivit objektiva och generösa. Men i politiska sammanhang är det kanske att ta i? Statsministern har försökt, och lyckats, att få in en del hjärnor i politiken. Möjligen var det en innovation -- min erfarenhet är inte så lång. Ändå vill jag ställa frågan hur det är med hjärtat. Hjärnorna tycks fungera med någon sorts stackatomässig okänslighet. För att göra en parallell med den värld jag är van vid, företagandets värld, så är det som ett företag som inte bryr sig om kunderna eller leverantörerna eller de anställda. Det går inte i längden. Till sist något om skatter. Vi har sagt på vårt populistiska sätt för att folk skulle förstå vad det handlade om: privatisera staten, lägg ned landstingen och rationalisera kommunerna. Det är nödvändigt och självklart. Jag undrar nu: Vad händer med landstingen? Ni var också inne på att lägga ned dem. Marknaden -- den där med räntan ni vet -- skulle säkert reagera lugnt. Räntan sover aldrig, men den skulle nog inte hetsas upp av att Sverige lade ner landstingen. Ordet landsting går nämiligen inte att översätta till engelska.

Fru talman! Förutom den sedvanliga, höll jag på att säga, slagväxlingen om det som Ingvar Carlsson har kallat ett träsk, dvs. den svenska ekonomin, har vi nu möjlighet att också få ett meningsutbyte om EG och Europapolitiken. Det välkomnar jag, för det tror jag är viktigt och nödvändigt. Låt mig säga till Lars Werner att vår bedömning av Maastrichtavtalet skall ju vara en bedömning utgående från om vi tycker att detta är bra eller dåligt. Tycker vi att det är bra att Europa samarbetar mera, då skall vi vara stolta över att vi vill vara med. Tycker vi att det är dåligt att Europa samarbetar mera, då skall vi självfallet inte sträva efter att komma med i detta samarbete. Jag noterade under förmiddagens debatt hur Allan Larsson hade som ett av sina huvudangreppsmål mot Anne Wibble att vi inte tillräckligt tydligt uppfyller de s.k. konvergenskraven i den ekonomiska och monetära unionen som lagts fast i Maastrichtavtalet. Jag delar i huvudsak Allan Larssons strävan i denna del, även om vi inte får göra den ekonomiska politiken enbart till en slav under EG:s konvergenskrav, som det ibland lät i den larssonska argumentationen. Vi vill vara med i detta samarbete därför att vi är övertygade om att det är bra för freden och bra för friheten, och det innebär att vårt eget folkstyre får nya möjligheter i framtidens Europa. Det skulle faktiskt intressera mig att veta vilket alternativ som Lars Werner och den övriga nejsägarkoalitionen egentligen står för när det gäller Europapolitiken. Accepterar Vänsterpartiet det EES-avtal som nu ligger på riksdagens bord? I så fall innebär ju detta att man accepterar en mycket mycket vittgående ekonomisk integration med EG-länderna men utan någon som helst möjlighet till politiskt inflytande över villkoren för denna. Lars Werner är ju inte ovan vid att försvara satellitstater, men vi skall inte frivilligt sätta oss i en sådan situation att vi är beroende av någonting som vi inte har inflytande över. Eller går Lars Werner och Vänsterpartiet och den övriga delen av nejsägarkoalitionen på samma linje som Nej till EG-rörelsen, som också vill ge upp hela EES avtalet, därmed de facto ge upp en stor del av vårt ekonomiska samarbete med Västeuropa, därmed bygga nya barriärer och därmed sätta nationalstat mot nationalstat i Europa? Vill ni kasta Sverige tillbaka till en isolationism som de facto leder till massarbetslöshet och de välfärdsproblem som den för med sig? Jag tycker nog att Lars Werner och Vänstern, ni som är så mycket mot det europeiska samarbetet och Sveriges deltagande i det europeiska samarbete som faktiskt finns, nu har skyldighet att redovisa ett alternativ. Att säga nej är en sak. Tala om vad ni säger ja till, och jag tror att ni kommer att stå där i er nakenhet. Så kort om Europa och säkerhetspolitiken. Det är en självklarhet att förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik har förändrats när de bägge blocken de facto har försvunnit och vi står i en annan europeisk situation. Ta den tragiska konflikten i Jugoslavien som ett exempel. Ian Wachtmeister hade faktiskt en poäng när han påpekade att det vi ser i Sarajevo är att en av de sista kommunistiska regimerna i Europa låter sin brutalitet gå ut över oskyldiga människor. 1,3 miljoner människor har förlorat sina hem i denna konflikt. Skall vi stå neutrala i denna situation? Självfallet inte. Vi skall vara engagerade för freden och för människorna. Vi skall vara engagerade i den politiska konfliktlösningen, i de humanitära insatserna, även de delar som är svensk flyktingpolitik. Vi skall t.o.m. vara engagerade när det gäller att sända de svenska soldater som vill delta i FN:s fredsbevarande operationer till Jugoslavien för att försöka lindra lidandet. Så här tror jag att det blir på 90-talet i fråga efter fråga. Det är inte isolering utan det är engagemang som är huvudvägen när det gäller att ge vårt bidrag till den europeiska freds och säkerhetsordningen. Det innebär att gamla frågor måste ställas på nytt och att begreppen kanske måste hanteras på ett något annorlunda sätt än hittills. Vilket är, Lars Werner, ert fredsalternativ i ett Europa där vi för första gången har möjlighet att bygga en gemensam säkerhet inte på halva Europas förtryck utan faktiskt äntligen efter kommunismens fall på hela Europas frihet? Så till det parlamentariska läget och den ekonomiska politiken. Ingvar Carlsson verkar närmast besvärad när jag talar om det som regeringen faktiskt har gjort, de förslag vi har lagt fram och de förslag som riksdagen har gett sitt stöd. Jag säger det därför att bl.a. Ingvar Carlsson sade att ingenting av detta skulle vara möjligt. Det skulle inte kunna bildas någon regering, den skulle inte kunna enas om någon politik, den skulle aldrig få igenom någonting i riksdagen. Men det har faktiskt skett. Det har skett väldigt väldigt mycket och väldigt mycket som är bra. Ingvar Carlsson, dysterkvisten, har fått fel på dessa punkter. Vad skall vi göra i framtiden? frågar också Ian Wachtmeister. Vi skall fortsätta att föra vår politik. Jag utgår ifrån att Socialdemokraterna kommer att fortsätta att föra sin, att Ny demokrati fortsätter att föra sin, att Lars Werner fortsätter att föra sin, vilken det nu till äventyrs kan vara. Och då, om ni håller er till det, skall vi nog klara att föra vår politik vidare. När vi får ert stöd -- och det får vi, både Ingvar Lars Werners -- är vi självfallet tacksamma för detta. Men ni gör det ju inte därför att ni vill stödja oss utan därför att ni anser att det vi gör är rätt och riktigt. Vi för en ekonomisk politik för att återfå tillväxten. Grunden för de svenska problemen är att vi har halkat efter, år efter år. Titta i Dagens Industri i dag! Där publiceras de nya OECD-siffrorna. Under 1980-talet kom Sverige bland 24 länder på plats 22 när det gällde tillväxten. Därmed förlorar vi välfärdsmöjligheter. Därmed förlorar vi sysselsättning och därmed har vi hamnat i de ekonomiska svårigheter som vi har. Vi kan inte klara välfärden och jobben i framtiden, om vi inte får tillbaka tillväxten. Så är det. Och vi kan inte klara den i en situation när flyttlassen lämnar Sverige. För så var det, Ingvar Carlsson och Allan Larsson, under er regeringsperiod. Flyttlass efter flyttlass med företagande, med kunnande och med investeringar lämnade Sverige. Nu kommer de flyttlassen tillbaka. Nu ser man återigen Sverige som ett intressant land för satsningar. Ni vill höja skatter på praktiskt taget allting. Det skulle vara intressant att veta om Ingvar Carlsson har något enda exempel på ett område där han inte vill höja skatten. Han kommer säkert att vilja höja momsen. Han vill höja kommunalskatten. Han vill höja skatten på företagande. Han vill höja skatten på investeringar. Han vill höja skatten på praktiskt taget allting. Detta är ett da capo, säger Ingvar Carlsson, på den engelska valrörelsen. Ja, måhända i den meningen att nästan alla socialistiska och socialdemokratiska partier i Europa tror att man löser problem med att höja skatter. Därför har det ju gått som det har gått med den västeuropeiska socialdemokratin, den svenska inkluderad. Det går inte att tro att man löser alla problem genom att höja och höja och höja skatter. Ni har skapat problem för Sverige genom den politiken. Nu skall vi ta Sverige ur problemen, och då skall vi inte återvända till en felaktig politik. Ni har kallat regeringen en nationell katastrof. Ni säger att vi bedriver slakt på skolor, daghem och sjukhus. Vi får väl se hur det blir med den saken. Ni kallar svensk ekonomi ett träsk. Men detta är ett läge där vi måste föra en långsiktig, uthållig och klar ekonomisk politik. Den tredje vägens misslyckande förde Sverige in i de ekonomiska problemen. Nu skall vi ta Sverige ur dem. Ingvar Carlsson påstår ibland att jag har sagt att EG på ett eller annat sätt skulle leda till arbetslöshet och ekonomiska svårigheter. Så är det ju inte. Det är Socialdemokraterna och den tredje vägens politik som bär ansvaret. Det europeiska samarbetet ger oss i själva verket möjligheter att klara tillväxt och välfärd. Det var utan EG och med Socialdemokraterna som vi fick problemen. Det är med EG och utan Socialdemokraterna som vi har möjlighet att ta oss ur dem.

Fru talman! Carl Bildt frågar om jag kan ange ett område där vi Socialdemokrater inte vill höja skatten. Ja, och det är det allra viktigaste området: vi vill inte höja skatten på arbete. Det är precis det som ni gör genom att ta bort schablonavdraget. Det är en jättehöjning av skatten på arbete, samtidigt som ni vill sänka skatten på kapital. Det är en omfördelning som är orättvis och farlig och som ni har fått kritik för också i en lång rad borgerliga tidningar. Ingvar Carlsson har fått fel, säger Carl Bildt. Nej, tyvärr inte. På alla de områden som jag angav att det fanns risker med en borgerlig politik -- när det gäller sysselsättning, tillväxt, fördelning och otrygghet -- har jag tyvärr fått mer än rätt. Vem drabbas av vår skattepolitik? Ja, en och annan mångmiljonär och kapitalägare, jag, vissa borgerliga statsråd med stora förmögenheter och höga inkomster. Vem drabbas av den borgerliga politiken? Det gör löntagare, pensionärer och barnfamiljer. Där ligger i ett nötskal skillnaden i skattepolitiken, Carl Bildt. Och försök inte lura i svenska folket att vi står för en skattechock, när vi vill återställa de jättelika skattesänkningar som ni har genomfört för högre inkomsttagare. Vad skall man då kalla det ni gör för Sveriges löntagare? Vi tycker att det är rimligt att de rika får vara med och betala sin andel. Ni har ett budgetunderskott på 100 miljarder. Vore jag finansminister skulle jag vara ganska glad om jag kunde få åtminstone 14 miljarder via att de rika får vara med och betala sin andel. Hur skall Carl Bildt klara av sina 100 miljarder? Tala om det, i stället för att skälla på Socialdemokraterna i tid och otid! Sedan skulle jag vilja göra klart, att när vi under vår tid har sagt att vi uppfyller EG:s konvergenskrav och att det är viktigt, är det först och främst ett bevis för att svensk ekonomi är bra. Dessutom råkar det vara så att vi uppfyller kraven på att bli medlemmar i EG. Det trodde jag möjligen att Carl Bildt också tyckte var bra. Det var det Allan Larsson uttalade tidigare. Bildt uttalar sig tyvärr ibland otydligt om svensk säkerhetspolitik när han är utomlands, och nu gjorde han det också här i kammaren, när han åberopade att vi inte skulle vara neutrala i fallet Jugoslavien. Vi har aldrig varit neutrala i sådana hänseenden. Vi har uttalat vår uppfattning om Tjeckoslovakien, Ungern och det sovjetiska systemet. Vi har uttalat vår uppfattning om USA:s övergrepp på Nicaragua och Vietnam. Vi har uttalat oss om Sydafrika. När Carl Bildt på det här sättet, med sin kunskap om utrikespolitik, gör ett sådant inlägg här blir jag litet orolig för vad han egentligen är ute efter i den här typen av frågor. Ni säger att ni har kunnat enas om politiken efter valet och att regeringen håller samman. Jag har läst många uttalanden av mannen som sitter bredvid Carl Bildt som inte riktigt stämmer med Carls Bildts uppfattningar om bl.a. skatter och välfärd. Det är nog för att bevisa ihåligheten på den punkten.

Fru talman! Politik är visserligen att svara på något som ingen har frågat om och att inte svara på frågor. Tänk er själva, om ni hade det så hemma, i gänget eller på företaget. Det är frustrerande. Man vänjer sig kanske, men när jag har vant mig vid det lovar jag att jag kommer att sluta med det. Jag skulle vilja ställa några frågor. Finns det dynamiska effekter, eller finns sådana bara när det blir budgetunderskott på 100 miljarder som man inte har tänkt sig? Det måste ju vara en dynamisk effekt -- det kan inte gärna vara något annat. Kommer Carl Bildt att bli förargad även nästa gång som riksdagen beslutar någonting utan att ha fått regeringens godkännande i förväg? Eller kommer Carl Bildt bara att bli ytterst bekymrad? Det har talats om träsket. Det träsk som vi har lanserat är det politiska träsket; det är det vi vill dränera. Dit hör organisationsstöd, landsting, partistöd, presstöd och alltihop. Det hör egentligen till regeringens politik att göra någonting åt det. Jag tror inte att era väljare vill ha en drös av onödiga politiker och byråkrater. Carl Bildt säger ja till EG, och Ingvar Carlsson säger ja till EG, men de säger ja av olika skäl. Det är nu mycket viktigt att gå ut och tala om för svenska folket att de säger ja av olika skäl, därför att det är intressant. Det skulle vara lika intressant att veta om Lars Werner säger nej av ett annat skäl än Gudrun Schyman, eller om han säger nej och menar ja, eller hur det skall vara. Det är det här politiska beteendet som gör folk ytterst bekymrade, för att använda statsministerns ord. Europa är en möjlighet. Det är ungdomens Europa. Det är den fredliga samlevnadens Europa. Det var därför man satte i gång med den europeiska gemenskapen, för att inte slå ihjäl varandra i krig. Det är en organisation för framtiden vi talar om. Vi som har suttit här på parkett hela tiden måste nu göra någonting, vi måste satsa, vi måste våga någonting. Jag är litet rädd för att det under lång tid här har utvecklats en parallell till homo sovjeticus, nämligen homo socialdemokraticus, dvs. en människoras som gnäller och kräver. Det duger inte längre. Vi måste arbeta, vi måste satsa, vi måste tro på oss själva och tro på framtiden. Jag vill bara till sist säga, vilket jag hoppas att statsministern håller med om: Vem är det som betalar? Tror ni att det är Anne Wibble som betalar, eller Carl Bildt? Det är det inte. Det är alltid vi själva som betalar. Det är alltid folk som via sina skatter betalar allting. Kräv ingenting extra, därför att det kommer nämligen från era grannar, arbetskamrater eller någon annan.

Fru talman! Jag ställde frågan till Ingvar Carlsson om han kunde nämna någonting som socialdemokratin inte ville höja skatten på. Han sade att man inte ville höja skatten på arbete -- ett lätt sensationellt påpekande, eftersom det får konsekvenser i den omröstning som skall företas senare. Där finns socialdemokratiska reservationer som faktiskt innebär höjd skatt på arbete. Ni vill urholka inflationsskyddet i skatteskalan. Det är utan något som helst tvivel höjd skatt på arbete. Ni vill höja arbetsgivaravgiften. Det är utan något som helst tvivel höjd skatt på arbete. Ni vill ta bort skattetaket för kommunerna. Det leder till höjda kommunalskatter, och det är det som är övningens avsikt. Det är utan något som helst tvivel höjd skatt på arbete. Därtill kommer de övriga skattehöjningarna. Ni vill höja skatterna på företagandet; det är de s.k. rika. Jag tycker att problemet vi har med framför allt de små och medelstora företagen runt om i Sverige är att de i själva verket inte är rika. De tvingas tyvärr varsla sina anställda därför att de inte klarar av sin ekonomi. Men ni skall höja skatten för dem. Ni vill höja skatten på sparandet, och ni vill se till att vi får högre moms på allt. Det är intressant att konstatera -- Ingvar Carlsson har nu ingen replik, men han har möjlighet att återkomma senare. Det återstår att få svar på frågan: Finns det något område som socialdemokratin inte vill höja skatten på? Det verkar inte finnas något sådant reservat för den socialdemokratiska skattechocken. Låt mig då bara säga detta: Man talar så ofta om fördelningspolitik och säger att vi sänker skatterna för de rika, som det så vackert heter. Det är företagandet som vi vill skapa bättre villkor för. Skapar vi inte bättre villkor för företagandet får vi inte tillbaka jobben. Vi kan inte hoppas på en framtid där alla jobbar i den offentliga sektorn -- det måste betalas med skatter -- eller en framtid där alla jobbar inom AMS; det är inte där vi får de trygga och riktiga jobben. Vi måste få styrka och stadga i näringslivet och företagen, och de skattesänkningar vi gör handlar om just detta. De skattesänkningar ni föreslår riktar sig mot möjligheterna att få tillbaka tillväxten och sysselsättningen. Det är ett faktum att Sverige halkat efter och halkat efter, och halkat efter alltmer när det gäller tillväxt och möjligheter till välfärd -- under 1970-talet förvisso, inkl. de borgerliga åren, Ingvar Carlsson; det var inga lysande år för tillväxt de heller, men ännu mycket tydligare under 1980-talet. Ian Wachtmeister ställde frågor till mig. Jag skall försöka besvara dem i den mån jag förstod dem. Finns det dynamiska effekter? frågade han. Självfallet. Det finns -- mer eller mindre -- alltid dynamiska effekter. De kan vara positiva, och de kan vara negativa. Höjer man skatter för företagandet får man en negativ dynamisk effekt på företagandet. Vi avskaffade i höstas resterande delar av aktieomsen; det blev en förfärlig veklagan för det. Det fick en dynamisk effekt: det fördubblade omsättningen. Det är klart att detta innebär bättre möjligheter för Sverige. Det är bättre att denna handel med svenska företags aktier sker i Stockholm än att den sker i London, Frankfurt eller New York. Det är en dynamisk effekt, och det är en bra dynamisk effekt, och sådana finns det säkert flera. Kommer statsministern, frågade Ian Wachtmeister, att bli förargad om riksdagen fattar beslut utan hans tillstånd. Men riksdagen behöver som bekant inte några tillstånd. Ja, jag förbehåller mig rätten att kritisera vad jag uppfattar som felaktig politik. Det är inget tvivel om att det som Ian Wachtmeister gjorde när han utan föregående varning lät sin riksdagsgrupp rösta på Birgitta Dahl inte var någonting som det finns anledning att hylla. Tvärtom. Det var billig opportunism från socialdemokratins sida, och det var opportunism också från Ian Wachtmeisters sida. Det har jag sagt, och det tänker jag fortsätta att säga. Sedan kan jag bara notera att Ian Wachtmeister och Ingvar Carlsson tydligen trots allt inte var alldeles överens om begreppet träsk. Ingvar Carlsson ansåg att svensk ekonomi var ett träsk. Ian Wachtmeister anser att svensk politik är ett träsk. Jag vill för ordningens skulle säga att jag inte anser att vare sig politik eller ekonomi i detta land -- trots alla de bekymmer vi kan ha -- någonsin förtjänar beteckningen träsk. Det politiska språket kräver också en viss varsamhet. Så till Europapolitiken och Lars Werners diskussion. Jag är inte till fullo insatt i hur turerna har gått fram och tillbaka när det gäller tillsättandet av EES-utskottet, men utskotten sammansätts enligt riksdagsordningens regler, och det är väljarna som avgör hur och med vilken styrka partierna där representeras. Det är talande att Lars Werner inte ens kan ge besked i frågan, om Vänsterpartiet accepterar eller inte accepterar EES-avtalet. Det här är ju inte direkt någon ny materia -- den har vi diskuterat fram och tillbaka under flera år. Det borde ha varit möjligt för ett parti som är så engagerat i Europapolitiken att säga ja eller nej till EES Det är inget oväsentligt ställningstagande. Ett ja till EES-avtalet är ett ja till en mycket långtgående ekonomisk integration med Västeuropa men utan politiskt inflytande, och det innebär ett randstatsförhållande, en satellitisering för att ta till ett språkbruk som kanske är mer bekant i det gamla Jag skall inte hota med massarbetslöshet, men säger man nej till EES-avtalet skulle det leda till att arbetslösheten blir mycket, mycket värre -- det är nog inget tvivel om det. Jag är alldeles övertygad om att investeringar skulle söka sig bort från Sverige i en omfattning som skulle få det vi såg i slutet av 1980-talet att framstå som en rännil. Det skulle bli floder av företagande och investeringar som sökte sig bort från Sverige om vi följde den isolationismens politik på det ekonomiska området som i så fall skulle bli Vänsterpartiets. Jag säger ''i så fall'', eftersom det besked som Lars Werner har givit i dag är att Vänsterpartiet inte har någon Europapolitik. Man vet bara vad man är emot -- man har ännu inte bestämt sig för vad man är för. Så till liknelsen med tåget. Vi vill vara med i det europeiska samarbetet därför att vi är övertygade om -- vi som är det -- att samarbetet måste byggas vidare. Maastricht är ett bättre europeiskt samarbete än det man kom överens om i Milano med den europeiska enhetsakten 1985 eller i Rom med Romfördraget 1957. Det utvecklas framåt, och det blir ständigt bättre. Jag tror inte att Maastricht är historiens sista ord. Jag tror att samarbetet kommer att fortsätta att vidareutvecklas, och jag är övertygad om att Sverige som medlem -- vi alla från våra resp. politiska utgångspunkter, och de varierar -- kommer att medverka till att driva detta europeiska samarbete framåt. Men det som den danska folkomröstningen visat är den i grunden demokratiska karaktären i detta samarbete. Varje nytt steg på samarbetets väg -- när man bygger den nya grundlagen för den nya europeiska federationen av nationer -- måste beslutas i demokratisk ordning av varje europeiskt land. Ingen annan kan påtvinga Danmark någonting mot Danmarks vilja. Danmark kan heller inte hindra Portugal och Holland, som jag nämnde som exempel, att gå vidare om de så vill. Men det är ett i grunden demokratiskt samarbete. Det är öppet för framtiden, och det grundas på den gemensamma strävan efter fred, säkerhet och frihet. Självfallet finns det en säkerhetsdimension i det europeiska samarbetet. I den tid som vi har kommit in i när blockmotsättningens Europa upphört måste vi söka nya former för att säkra freden och säkerheten i Europas alla delar. Det kan vara Bosnien-Hercegovina och Sarajevo i dag, det kan vara Kosovo i morgon och det kan vara ytterligare någonting i övermorgon. Men -- på den punkten har Ingvar Carlsson utan tvivel rätt -- Sverige har inte stått vid sidan om förr. Sverige kan inte stå vid sidan om i framtiden. Vi måste ha en Europapolitik som är annorlunda när det gäller fredssäkringen för den typ av konflikter som vi står inför i det nya Europa, som grundas på engagemang i att lösa konflikter och i att säkra freden -- inte isolering från det europeiska samarbete som växer fram. Det är glädjande att riksdagens partier i övrigt är eniga där. Det har kommit till uttryck i utrikesutskottets utlåtande; det är talande att Vänsterpartiet fortfarande lever kvar i sin gamla isolationism.

Fru talman! I en krönika i Dagens Nyheter häromdagen pekade Maciej Zaremba på den brokiga skara av personer och grupper som sannolikt kände gädje över resultatet av folkomröstningen i Danmark om den europeiska unionen. Han nämnde Per Gahrton, Karl Erik Milosevic och Fremskridtspartiet i Danmark. Han kunde också ha lagt till exempelvis Margaret Gudrun Schyman och kanske också Lars Werner. Zaremba frågade: ''Väl avgränsade stater med nationell ideologi eller etnisk tillhörighet som slumrande ideologi -- gagnar det i dag den europeiska demokratin eller gagnar det Le Pen och hans bröder?'' Hans slutsats blev: ''Rasisternas och ytterlighetspartiernas motstånd mot den europeiska integrationen är kanske, när allt kommer omkring, det starkaste argumentet för den.'' Fru talman! Det är i varje fall ett starkt argument, både för den och för ett svenskt medlemskap i EG Men aktuella opinionsundersökningar tyder nu på att nej-sidan har ett övertag i Sverige. Det innebär att vi som företräder ja-sidan arbetar från ett underläge. Jag tror att vi har en hel del att lära av vad som hände i Danmark. En lärdom är att det är angeläget att ja-sidan inte är splittrad. Det må vara att vi har olika uppfattningar om vilken politik som vi vill bedriva i EG -- på samma sätt som vi har olika uppfattningar om vilken politik vi vill bedriva i Sverige. Men vi förenas av en önskan att Sverige skall vara med när de viktiga besluten fattas om Europas framtid och vår egen. Det är trots allt det viktiga i just den här debatten. Därför känner jag en stark oro för den fortsatta debatten när jag hör Ingvar Carlsson säga -- det har han gjort både tidigare och här i kammaren i dag -- sådana saker som att nej-sidans främsta tillgång är Carl Bildt. Just så skall vi inte agera, om vi vill att det skall bli ett ja i folkomröstningen om ett par år. En annan lärdom är att vi inte skall tro att några argument från nej-sidan är så befängda att de inte behöver bemötas, dvs. att de faller på sin egen orimlighet. Även de mest orimliga påståenden tycks göra intryck på människor och måste tas upp till en seriös granskning. Men vi kan ju ändå börja med att diskutera de vanliga och mer utbredda invändningarna mot EG, t.ex. de som i dag framförs av kritiska socialdemokrater. Jag läste en artikel av avgående SCB-chefen Sten Johansson -- som förutom att han är generaldirektör är socialdemokratisk idédebattör -- i tidskriften Tiden, där han utvecklade några av den socialdemokratiska nejsidans viktigaste argument. Det är också argument som framförs från många andra håll. Han har två huvudinvändningar mot att Sverige skall ta steget över till medlemskap. Han menar att om Sverige avstår från medlemskap blir det lättare att dels ta ut högre skatter, och därmed att finansiera välfärdsstaten, dels ha full sysselsättning som övergripande mål i den ekonomiska politiken. Låt mig först slå fast det självklara, som jag tror att de flesta här är överens om, nämligen att det inom EG inte finns någon norm för skattetrycket, välfärdspolitiken eller arbetslösheten. Variationerna mellan EG-länderna är mycket stora. När det t.ex. gäller arbetslösheten finns det i dag en variation på mellan 2 % och uppåt 20 % i de länder som har den högsta arbetslösheten. Men, frågar sig många, finns det inte en risk för att ett svenskt medlemskap ändå skulle tvinga oss att sänka skatterna, så att vi skulle få svårigheter att betala för välfärdspolitiken? Mitt svar på den frågan är ett mycket bestämt nej. Det ena skälet är att det är vi själva som bestämmer vilket skatteuttag vi vill ha. Det kan vara sant att det finns vissa skattesatser som kan behöva anpassas till den internationalisering som sker i ekonomin. Men det sammantagna skatteuttaget bestämmer vi själva. Det andra är att det svenska skattetrycket, eller utgiftstrycket, som kanske är viktigare att titta på, inte är så unikt som en del hävdar i debatten. Om man jämför med andra europeiska länder, EG länder t.ex., framgår det bl.a. i en tabell som finns med i den senaste långtidsutredningen att flera länder har ett högre utgiftstryck än vi har i Sverige. Därför är det inte heller nödvändigt att av några slags konkurrenskraftsskäl sänka det samlade skatteuttaget. I själva verket innebär ett utanförskap ett större hot mot våra möjlighter att ta ut skatter och finansiera välfärdspolitiken än ett medlemskap gör. Om Sverige skulle stanna utanför EG, kommer det sannolikt att krävas extraordinära åtgärder för att övertyga företag om att de bör investera i Sverige, ett land som står utanför EG eller EU. Jag tror inte att hänvisningar till EES-avtalet kommer att räcka i en sådan situation. Därför kan vi, för att i första hand klara jobben, känna oss tvingade att försöka locka hit investeringar genom att t.ex. erbjuda lägre skatter. Då blir det naturligtvis svårare att finansiera stora delar av välfärdspolitiken. Min slutsats, herr talman, blir därför att just våra ambitioner vad gäller välfärd och sysselsättnig är starka argument för ett svenskt medlemskap. EG är alltså inget hinder för en fortsatt välfärdspolitik. Parallellt med förberedelserna för EG-medlemskap skall vi därför i Sverige utveckla välfärdspolitiken. Välfärden i Sverige är förvisso väl utbyggd. Vi har anledning att vara stolta över det som har åstadkommits -- stolta, men inte nöjda. Därtill är bristerna ännu alltför stora. Man kanske kan säga att de riktigt stora välfärdsprojektens tid är förbi. Vi har socialförsäkringar och vi har andra välfärdsarrangemang i Sverige som ger de flesta en god grundtrygghet. Men förbättringar behövs ändå av flera olika slag. Vid halvårsskiftet startar vi Folkhälsoinstitutet, vilket innebär en mycket angelägen ambitionshöjning av det förebyggande hälsoarbetet. En bättre folkhälsa är en viktig väg för att uppnå besparingar i vården och för att på det sättet frigöra resurser som vi bl.a. kan använda för våra äldre, som alltjämt har en standard som inte är acceptabel i Sverige. Mycket återstår också när det gäller grupper som tillhör det vi liberaler brukar kalla för det glömda Sverige. Särskilt för de människorna, för handikappade, utsatta barn och andra, finns det anledning att formulera visioner om en bättre framtid. På exempelvis handikappområdet har vi liberaler nu i vår glädjande nog kunnat få gehör för några viktiga reformer som rikdsdagsmajoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, tidigare har sagt nej till. Det gäller det ekonomiska stödet till familjer som har barn med handikapp och det gäller pensionerna till föräldrar som har sett efter handikappade barn. Vi har också genomfört det största påslaget hittills av stödet till handikapporganisationerna. Och i höst kommer den utlovade propositionen baserad på handikapputredningens huvudbetänkande. Mycket annat är också på gång. ÄDEL-reformen håller på att genomföras. Psykiatriutredningen kommer snart med sitt slutbetänkande. Den befriades för övrigt i sista stund från de nolldirektiv som den fått av den socialdemokratiska regeringen. Vi ökar stödet till kvinnojourerna, vi gör en särskild satsning på barnperspektivet i socialtjänsten. Vi kommer att genomföra en husläkarreform och mycket annat. Listan kan göras mycket lång. Låt mig, herr talman, understryka att välfärdsstaten naturligtvis är bra för alla, men den är faktiskt särskilt bra och särskilt viktig för kvinnorna. De sociala tjänsterna utnyttjas ofta av kvinnor, och två tredjedelar av dem som arbetar inom den sociala tjänstesektorn är kvinnor. Av alla länder i hela den industrialiserade världen, förmodligen i hela världen, har den svenska välfärdsstaten gjort det möjligt att förena den största andelen personer i befolkningen över 65 år med den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen. Det är inte konstigt att våra unika erfarenheter på detta område nu studeras med stort intresse i andra länder, som ser både andelen pensionärer och den kvinnliga förvärvsfrekvensen växa i snabb takt. En förutsättning för denna utveckling har varit utbyggnaden av barnomsorgen. Visst finns det åtskilligt att göra för att bredda utbudet och öka valfriheten inom barnomsorgen, men det är inte tal om annat än att svensk barnomsorg är utomordentligt bra. Den är bra för barnen och för föräldrarna, men den är också bra för samhällsekonomin. Länge har staten uppmuntrat utbyggnad av barnomsorgen genom specialdestinerade statsbidrag, men vid årsskiftet kommer de, enligt det beslut riksdagen fattade i går, att försvinna. Detta innebär att det nu, enligt regeringens mening, är nödvändigt att skärpa socialtjänstlagen i de delar som berör barnomsorgen. Den som efterfrågar barnomsorg utanför hemmet måste ha rätt till sådan. Dessutom måste kommunerna ha skyldighet att släppa fram alternativ, så att valfriheten för föräldrarna kan säkerställas. Herr talman! Hur stämmer nu talet om förbättringar för det glömda Sverige, utbyggd barnomsorg och mycket annat, med de förslag till nedskärningar av statsbidragen till kommunerna som jag tror att kammaren beslutade om i går? Innebär inte mindre resurser också automatiskt att det blir sämre service? Nej, självklart inte. Det finns inget sådant enkelt samband mellan resursinsats och resultat. Alla fotbollslag har som bekant elva spelare, men de är ändå inte lika bra. Detsamma gäller faktiskt inom den kommunala servicen. Minskningen av statsbidragen är enligt vår mening nödvändig för att få bättre ordning på samhällsekonomin. Den är ekonomiskt motiverad och inte ideologiskt motiverad, som Ingvar Carlsson påstod. Syftet är självklart inte att det skall leda till någon nedrustning av den välfärd som kommunerna svarar för. I stället skall det leda til att vi hushållar bättre med resurserna, att kommunerna verkligen tar sig en ordentlig funderare på vad som är god kvalitet. Det skall inte bli sämre service, utan bättre service i kommunerna. Det är vad förnyelsen i kommuneran syftar till, att se till att vi alla får mer valuta för skattepengarna. Jag påstår inte att det här är lätt, tvärtom. Jag tror att det är en mycket tuff uppgift som våra kommunpolitiker nu har framför sig. Men om viljan och modet finns, kommer de också att kunna klara den uppgiften. Herr talman! Den borgerliga minoritetsregeringen har nu regerat i åtta månader. Det har, jag måste säga det, gått över förväntan, i alla fall bättre än mina egna förväntningar. Jag tillhör dem som före valet varnade för den parlamentariska situation som vi nu faktiskt har här i kammaren. Jag förutspådde bl.a. i en artikel i Dagens Nyheter i augusti förra året att Socialdemokraterna och Nydemokraterna skulle bilda en nejsägarkoalition och därmed vara ett effektivt hinder för en effektivt driven politik. Det har förekommit, som bekant. Delpensionen är det mest belysande exemplet. Men det har än så länge varit mindre vanligt än jag fruktade att det skulle bli. Regeringen har, som Carl Bildt konstaterade förut, varit parlamentariskt framgångsrik. Avvikelserna från vårt budgetförslag är mindre nu än avvikelserna från det sista socialdemokratiska budgetförslaget var. Det lades fram i januari 1991. Ett skäl till att regeringen har klarat sig så pass bra är förstås att den inte är den högerregering som Socialdemokraterna så gärna vill ge sken av. Den bild som de sprider, bl.a. i en rapport om regeringens åtta första månader, som presenterades för någon vecka sedan, liksom i dagens debatt, är att en hård högerpolitik genomförs med hjälp av Olof Johansson, Alf Svensson och mig. Vi liknas närmast vid viljelösa nickedockor. Trots det hörde jag Ingvar Carlsson säga i dag att i ett annat sällskap skulle vi ändå kunna bidra till en bättre utveckling i Sverige. Det var ju intressant. Ingvar Carlsson vet av personlig erfarenhet bättre än så. Han har själv vitsordat att t.ex. han och jag har haft åtskilliga förhandlingar där vi har givit och tagit och där han, och Socialdemokraterna, har fått acceptera att samverkan har ett pris. Tro inte, Ingvar Carlsson, att jag och mina partivänner är mindre målmedvetna och sätter ett lägre pris på vår medverkan i regeringen än vad vi gjorde när vi tillsammans förhandlade om försvaret, skatterna, ekonomin, äldreomsorgen och energin. Vi liberaler är också mycket nöjda med vad vi uppnått under de gångna åtta månaderna. Låt mig bara ge ett talande exempel. Under den socialdemokratiska regeringens sista månader publicerade vi en rapport som hette ''Solidaritet på undantag''. Den visade hur Socialdemokraterna på sju konkreta punkter hade svikit de handikappade i Sverige, de fattiga i u-länderna och flyktingarna. På i stort sett alla de punkterna har vi i dag -- med en borgerlig regering! -- fått gehör för våra förslag. Det är en mycket kraftfull dementi av allt prat om högerpolitik. Visst har vi också fått gå med på ett och annat som vårt hjärta inte har klappat särskilt starkt för, t.ex. en viss höjning av försvarsanslagen. Men även vi måste naturligtvis betala något för politisk samverkan. Jag tycker att det, herr talman, trots dåliga opinionssiffror och svag ekonomi, finns anledning till optimism vad gäller såväl regeringens och Folkpartiets som Sveriges framtid. Ekonomin är på väg att vända. Snart kommer tecknen att bli tydliga. Då kommer, herr talman, allt fler att förstå att uppoffringarna inte var förgäves.

Herr talman! Alla tycks vara överens om att de här åtta månaderna har gått över förväntan, även Socialdemokraterna, som tydligen hade väntat att det skulle gå åt skogen. Den avvikelse från budgetförslaget som Bengt Westerberg nämnde inte blev så stor åt det negativa hållet kunde ha blivit positiv, om ni hade lyssnat på våra besparingsförslag. Det var de heliga korna som vi var och vallade litet grand. Nu skall jag ställa några frågor som folk ställer och som politiker inte tycker om. Inser Bengt Westerberg att svensk invandringspolitik har stora och eviga effekter på Sveriges framtid när det gäller sammansättningen av det svenska folket? Tänker Bengt Westerberg någonsin på att det är den kommande generationen som får skörda frukterna av dagens flyktingpolitik? Svenska politiker är väldigt bra på att låta barn och barnbarn betala -- Vad säger Bengt Westerberg om jag hävdar att svensk flyktingpolitik dels kan importera kriget till Sverige, dels kan bygga upp sådana religiösa motsättningar som vi själva kan se har förorsakat inbördeskrig och folkmord ute i världen? Tror Bengt Westerberg att någon kommer att tacka för den godhet som präglar svensk politik i dag, om svenskarna upptäcker att de plötsligt lever i ett helt annat land? Anser Bengt Westerberg att de politiska ledarna borde föregå med gott exempel på så sätt att man ändrar politiken när man ser att den har misslyckats? Tycker han möjligen att flyktingpolitiken i Sverige har varit lyckad? Många människor väntar på klara besked. Folk väntar också på ett besked på frågan som låter likadant när man ställer den på olika håll, nämligen vad flyktingpolitiken kostar. Varför skall det vara så svårt att få ett ärligt svar på det? Man väntar sig också ett svar på flyktingmottagningen är välorganiserad och effektiv i Sverige, att man vet vad man gör utöver gränserna. Man har hört rykten och vill veta om det är sant att det har förekommit kommersiell människosmuggling till Sverige. Händer det att folk som fått flyktingstatus några månader senare åker på semester till just det land som de så att säga flydde ifrån? Är det riktigt att en flykting skall få mer bidrag och naturförmåner än en enkel pensionär, som har betalat hela sitt liv för sina eventuella förmåner? Frågorna ställs egentligen inte av mig. De ställs av folk ute i verkligheten, och de måste besvaras. Fakta måste presenteras.

Herr talman! Det finns alldeles självklara svar på alla de frågor som Ian Wachtmeister ställde här i kulsprutefart från talarstolen. Jag kan inte besvara alla i mitt inlägg, men låt mig ändå poängtera en väldigt viktig utgångspunkt. Invandring till Sverige är ingenting nytt, utan vi är ett folk av invandrare. Det var inte så att Sven och Svea -- låt oss kalla de första svenskarna stå -- stod upp ur den svenska myllan, utan de kom faktiskt också invandrande hit. Sedan har det kommit invandrare i generationer till Sverige. Om jag inte tar fel är Ian Wachtmeister själv en ättling av invandrare i en någorlunda historisk tid. Det fortsätter att komma invandrare till Sverige. Men påståendet att vi inte längre skulle känna igen oss inom en eller några generationer är nonsens. Alltid kommer det impulser utifrån, både i form av idéer och kulturella intryck och i form av människor som kommer hit, liksom svenskar har slagit sig ner i andra länder. Men under efterkrigstiden har det varit en nettoutvandring från Sverige. Fler människor har lämnat Sverige än de som kommit hit. Talet om risken för att det svenska folket skulle försvinna och vi skulle översvämmas av muslimer är inte sant. Det spreds en promemoria under valrörelsen som Ian Wachtmeister själv hade skrivit där man talade om detta. En annan viktig utgångspunkt är naturligtvis att vi i Sverige har ett antal värderingar som vi är någorlunda överens om i Sverige. Jag är inte säker på att Ian Wachtmeister ställer upp på alla, men de flesta andra är överens om dessa värderingar. Dit hör t.ex. en syn på kvinnan och barnen som skiljer sig mycket från en del andra länder. Dit hör att vi har religionsfrihet i Sverige. Dessa grundläggande värderingar måste alla människor som bosätter sig i Sverige vara beredda att acceptera. Det har nog funnits brister i informationen till dem som har kommit hit när det gäller den här typen av värderingar, men där kan vi säkert bli bättre. Det är alldeles självklart att alla måste vara beredda att ställa upp på dessa som vill bosätta sig i Sverige och räknar med att få en framtid här. Det grundläggande när det gäller flyktingarna är att det inte är i Sverige som flyktingproblemen skapas. Jag skulle önska att det inte fanns några flyktingar i världen. Vi försöker -- vi kan inte göra så mycket åt det -- ändå påverka utvecklingen i världen så att vi kan slippa att få flyktingar till Sverige. Men nu kommer en del flyktingar hit. Det beror på den oro som råder på olika håll i världen. Just nu minskar flyktingströmmen från praktiskt taget alla länder, men den ökar från Jugoslavien. Vi vet precis varför den ökar från det forna Jugoslavien. Det är oro där nere. Människor, fäder och mödrar som vill rädda sina barns och sitt eget liv söker sig någon annanstans. Några av dem kommer till Sverige. Jag förstår inte var Ian Wachtmeister har hjärtat när han säger att vi skall sätta stopp för dessa människor och kasta tillbaka dem, med den oro som finns där nere. Flyktingpolitik handlar ganska mycket om hjärta och solidaritet. Jag tycker att det är angeläget att vi vågar visa det också i framtiden.

Herr talman! Bengt Westerberg säger att invandringen inte är något nytt, utan vi har haft invandrare jämt. Det är alldeles riktigt. Hela Sverige har byggts upp av invandrare. Det fanns inga här från början som bekant. Men flyktinginvandring är någonting nytt. Tidigare har vi haft arbetskraftsinvandring, som bidrog till att bygga upp landet Sverige. Men flyktinginvandringen är någonting annat. Den är svårare att kontrollera. Jag upprepar min fråga: De impulser utifrån som vi så väl behöver -- jag är själv internationell till min inställning, så det är inga problem med det -- kommer i de här fallen utan kontroll. Jag har inte skrivit någonting om att muslimer skulle översvämma Sverige, men jag börjar faktiskt bli rädd för vad som i dag kan ske i brist på en konkret politik när det gäller dessa frågor. Beträffande hjärtat och solidariteten skall vi också tänka på att vi i denna grymma värld måste ha detta hjärta och visa denna solidaritet för alla, varav även ingår de i Sverige som har legitima krav på sin säkerhet och sin framtid. De kommer alltid bort i den här debatten. Man pekar på dem och säger: Usch på er, ni är rasister om ni inte är folkpartister.

Herr talman! Ian Wachtmeister frågade vad det kostar. Vad vill han egentligen ha svar på? Är det hur mycket vi betalar ut i konkreta pengar för att ta emot de människor som kommer hit under ett visst budgetår? Det kan han läsa i budgetpropositionen. Jag vill minnas att det handlar ungefär om 6 miljarder kronor. Men det är ju inte det intressanta, om man nu bara ser på det här med ekonomiska glasögon, utan det intressanta är ju vad det innebär på lång sikt. Vad har invandringen kostat Sverige i objektiv mening? Då är svaret att invandringen inte för med sig någon kostnad, utan den är faktiskt en samhällsekonomisk intäkt. Invandrarna i Sverige jobbar och gör nytta. Många av de människor som Ian Wachtmeister säger att vi försummar på bekostnad av invandrarna -- det är ju inte sant -- upptäcker varje dag att de har glädje av de invandrare som finns i Sverige. Det gäller t.ex. den gamla människa som ligger på sjukhem eller sjukhus, handikappade och många andra. Åk ut i vården och se hur det är! Den 21 februari, när invandrarna skulle visa sin betydelse för det svenska samhället, var jag ute på Råcksta sjukhus, som ligger här utanför Stockholm. Då samlades alla invandrarna under den timme då deras närvaro i Sverige skulle manifesteras. Det visade sig att ungefär en tredjedel av de anställda på Råcksta sjukhus var invandrare. Hur skulle det gå för de gamla, de dementa och för de människor som finns där om dessa invandrare plötsligt försvann? Hur skulle det gå om man sade så som Ian Wachtmeister nu antydde, att vi inte skall ha den här typen av personer här, utan här skall vi bara ha sådana invandrare som kom hit för hundra år sedan och som är uppsatta i adelskalendern? Det är bara de som får vara här, men de andra skall vi kasta ut. Jag förstår inte den politiken. Det är en hjärtlös politik. Ytterst handlar det om att se individer, Ian Wachtmeister. Det finns inga flockar, inga massor, inga båtlaster av invandrare. Det rör sig om individer, precis som Ian Wachtmeister och jag. Det gäller att kunna se dem i ögonen och förklara för dem varför inte vi skulle vara beredda att erbjuda dem en bättre framtid, om de nu kommer hit som flyktingar. Jag tror faktiskt att t.o.m. den hjärtlöse Ian Wachtmeister, om han såg en människa -- en individ -- på flykt i ögonen, som var oroliga och talande, skulle vara beredd att sträcka ut en hjälpande hand, även om ni inte kunde kommunicera på något gemensamt språk. Men Ian Wachtmeister vägrar att se individerna. Han säger att vi skall behandla dem som massor och kollektiv, att vi skall skicka tillbaka flygplanen och båtarna och att vi inte skall titta dem i ögonen, för då blir det så förbaskat mycket svårare -- ursäkta svordomen, men den kändes naturlig. Jag tror att vi behöver en flykting och invandrarpolitik med hjärta i Sverige, men en sådan är Ian Wachtmeister definitivt inte förmögen att stå för.

Herr talman! Miljöpolitiken är en ödesfråga för världens befolkning. Den är grundläggande för om vi skall lyckas skapa en hållbar utveckling, ett kretsloppssamhälle. Detta slogs fast i Brundtlandkommission och i det förarbete som har inlett Riokonferensen, som pågår under dessa dagar. Riokonferensen kan aldrig betraktas som misslyckad, eftersom den redan har bidragit till att en mängd nätverk har skapats i hela världen för ett samarbete i miljöfrågor. Riokonferensen har bidragit till en ökad förståelse för olika miljöproblem och till ett ökat kunskapsinhämtande för många människor. Vi i Centern har valt att bedriva en långsiktig och medveten miljöpolitik utifrån visionen om att man skall ha ett samhälle där människor ges möjlighet att leva miljövänligt. Det är inte alltid som vi har den möjligheten. En av regeringens första åtgärder efter regeringsskiftet var att föra samman miljöfrågor och fysisk samhällsplanering. Denna planering, som inte får förväxlas med planhushållning, är ett viktigt instrument för att undvika framtida miljöskador och intressekonflikter. Eftersom det är jag som är ansvarig för mark och planfrågor, kan jag tydligt se resultatet av en misslyckad planering, både här och utomlands. Det är inte många som tänker på att mer än 50 % av koldioxidutsläppen i världen är beroende av hur vi planerar vårt boende, eftersom det styr transportbehovet i samhället. Det finns oerhört mycket kopplat till dessa frågor, som går att utveckla och som det är absolut nödvändigt att utveckla, om man skall kunna tackla världens miljöproblem. Jag behöver bara ta upp avfallsproblematiken som exempel. Vi kan naturligtvis inte kräva av människor att de skall källsortera, om inte ett sådant system byggs in i vårt boende och runt omkring oss. Vi sviker människorna när vi inte ser till det och när de tycker att de gör en insats, samtidigt som samhället inte kan tillgodogöra sig deras miljövänliga insats. Vi anstränger oss för att man så tidigt som möjligt skall få in miljökonsekvensbeskrivningar i alla sammanhang. Ta Öresundsförbindelsen som exempel. Där kommer miljöprövningen först efter ett fattat riksdagsbeslut. Det är klart att detta är en felaktig tågordning. Vi måste se till att sådant inte upprepas, utan att miljöprövningar skall ske innan man fattar beslut. Många har kritiserat energibeskattningen. Men för första gången på länge kan vi visa att även den mest energislukande industrins energiförbrukning beskattas fullt ut genom att taket för energibeskattningen tas bort. Jag kommer ihåg när jag var ny i riksdagen. Då ringde jag upp ett energislukande företag efter det att det hade fattats beslut om energibeskattning och frågade vad beslutet innebar för företaget. Det betydde ingenting och förändrade inte situationen ett dugg, blev svaret. Beslutet medförde således inte någon styrning av energianvändningen. Det finns industrier och företag som nu kommer att få en ökad energibeskattning på grund av att taket har tagits bort och genom den koldioxidbeskattning som vi har. Jag tycker att det är obegripligt att Socialdemokraterna motsätter sig en höjning av koldioxidskatten, som regeringen har föreslagit. Med det förslag till förändrad energibeskattning som har lagts fram har vi också markerat att vi vill se en fortsatt satsning på biobränslen. Kommuner med fjärrvärmeanläggningar får nu klartecken för det ekonomiskt fördelaktiga att satsa på biobränsle jämfört med att elda med olja och kol. Detta är också viktiga signaler i miljösammanhang. Alla system, transportsystem, energisystem och avfallssystem, är styrande för om vi skall klara av miljöfrågorna i framtiden. Vi har också lagt oerhört stor vikt vid det internationella arbetet när det gäller miljöfrågorna, eftersom miljöproblemen ju är gränsöverskridande. Vi samarbetar nu med de baltiska staterna, men vi har upptäckt att det inte är så lätt att bevilja lån och bidrag till länder, där så självklara saker som fastighetsbildning, ägaransvar och kapitalmarknad inte tidigare har funnits. Vi måste alltså börja från grunden för att dessa länder skall kunna få möjligheter att själva hantera olika saker och investeringar och för att de skall kunna bygga med egna insatser. Det pågår väldigt mycket arbete kring detta. Det finns flera konkreta planer, t.ex. på att åtgärda de 100 värsta föroreningskällorna runt Östersjön. Det finns också mycket annat fruktbart arbete i Östersjöområdet, som är och kommer att vara en oerhört viktig region i Europa, där det finns många gemensamma förutsättningar som det gäller att ta till vara och bygga på. Jag tänker på det här med den fysiska planen över 2010''. Vi har arbetat för litet med visioner, det håller jag med Ingvar Carlsson om. Det kan emellertid inte har berott på den nuvarande regeringen, utan snarare på den förra regeringen. Andra länder som i mycket högre utsträckning arbetar med visioner har kommit fram till konkreta, bra resultat. Därför kommer visionen ''Östersjöområdet 2010'' att ha stor betydelse. Det gäller att samarbeta även när det gäller naturresurser och lagstiftning på olika områden, så att inte vi här i Norden, länderna runt Östersjön, konkurrerar ut varandra, utan blir en stark region som riktar sina krafter utåt. Vår egen världsdel i Europa har genomgått en fantastisk utveckling under de senaste åren. Kommunismens sammanbrott skapar tillsammans med demokratins framgångar grund för avspänning, ökad frihet för människorna och ekonomisk utveckling i ett omfattande europeiskt samarbete. Det är egentligen en väldigt spännande period som vi befinner oss i. Utvecklingen kommer självfallet inte automatiskt. Våldet och kriget i f.d. Jugoslaven är ett tragiskt exempel på detta. Därför måste vi utveckla ett nära europeiskt samarbete mellan alla demokratiska länder. Nära samarbete är den största garanten för fred och avspänning. EG spelar i dag en central roll i den europeiska utvecklingen. Samtidigt utvecklas och förändras EG. Maastrichtöverenskommelsen och ambitionerna att forma en politisk och ekonomisk union dominerar nu framtidsdebatten både inom och utom EG. Resultatet av den danska folkomröstningen ger ingen anledning till att ompröva den svenska medlemsansökan. Den ger emellertid anledning till stor eftertanke inom vårt eget land, därför att det danska resultatet speglar människors oro inför en växande centralism i Bryssel, inför en utveckling där de enskilda människorna glöms bort eller riskerar att förvandlas till enbart produktionsfaktorer. Precis som statsministern nämnde tidigare är frågan om demokrati viktig, och den måste vi ha i minnet när vi diskuterar EG. Samarbetet inom EG måste få ett mer mänskligt ansikte. Samarbetets betydelse för freden, välfärden och den mänskliga gemenskapen måste lyftas fram, och stormaktsdrömmarna om väpnade insatsstyrkor och gemensamma militära kommandon måste stå tillbaka. Omröstningen i Danmark visar också på en mycket allvarlig förtroendeklyfta mellan väljare och valda. Det är ett demokratins problem och ett resultat av försök att föra debatten över huvudet på människorna. Jag hoppas att resultatet leder till att kommissionens makt i Bryssel minskar i förhållande till ett mer demokratiskt inflytande. Inriktningen är ju att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt, och då måste också människorna ges en känsla av att det är så. Den svenska debatten om medlemskap bör nu föras utan de glättade slagorden. Vi måste ge alla människor möjlighet och kunskap i syfte att föra en öppen diskussion om såväl för som nackdelar vid ett svenskt medlemskap, vilket förutsätter omfattande folkbildningsinsatser. Det har regeringen också stöttat med beslut om pengar till kunskapsutlärning och inhämtning när det gäller Människor skall kunna känna att de är välkomna att ställa kritiska frågor, beskriva sin oro och samtidigt få ärliga och uppriktiga svar. Mycket av det politikerförakt, som vi upplever finns i samhället, bottnar i att människor inte upplever sig få komma politiker nära alltid. De upplever inte att vi politiker har tid att lyssna till dem. Det är något som vi ständigt måste bearbeta, annars kommer vi själva att motarbeta det fina med demokratin, i vilken det faktiskt behövs folkvalda människor för att demokratin skall fungera. Det europeiska samarbetet har en stor betydelse för vår ekonomiska utveckling, och det kan man inte komma ifrån. Redan EES-avtalet öppnar för svenska företag och svenskt näringsliv att delta på en europeisk hemmamarknad. Behandlingen av EES-avtalet blir en av höstens viktiga frågor i riksdagen. EES-avtalet har förhandlats fram i nära samverkan med övriga EFTA-länder, och även i förhandlingarna om ett medlemskap bör en nära samverkan ske med de EFTA-länder som nu söker medlemskap. Tillsammans kan vi hävda intressen och krav som varje land enskilt kan ha svårigheter att få gehör för. Även det regionala samarbetet är alltså oerhört viktigt. Den svenska lågkonjunkturen är allvarlig. Den var från början hemmagjord, och den var resultatet av en lättsinnig och inflationsdrivande ekonomisk politik, som den socialdemokratiska regeringen bär ansvaret för. Nu har den även förstärkts av en allmän internationell konjunkturavmattning, vilket inte kan lastas den nuvarande regeringen. För den nya regeringen har det varit viktigt att snabbt skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk utveckling, och vi har gjort vad vi har kunnat för att näringslivet skulle få möjligheter till att skapa nya arbetstillfällen. Det är emellertid inte enkelt, när grundstrukturen har blivit så ruckad som den har blivit under 80-talet och under den socialdemokratiska regeringen. Priset vi får betala är högt, nämligen arbetslöshet. Även om konjunkturen nu har vänt i vissa branscher, återstår det under lång tid en hög och på vissa områden fortfarande växande arbetslöshet, vilket vi inte kan komma ifrån. Från centerns sida har det varit viktigt att den nya regeringen bedriver en ambitiös politik för att hålla sysselsättningen uppe. Det inkluderar inte enbart arbetsmarknadspolitiska insatser, utan även t.ex. skattesänkningar som innebär att kapital frigörs till investeringar i syfte att öka sysselsättningen. En alltför ensidig debatt får ej föras kring ekonomi och sysselsättning. Allting hänger nämligen ihop och kan ej hanteras var för sig. De bästa insatserna är de offensiva insatserna, de som syftar till att göra Sverige kvalitetsmässigt bättre och mer konkurrenskraftigt. Det är då beklagligt att vi, när vi vill tidigarelägga investeringar av vägar och järnvägar, inte kan göra det omedelbart därför att Socialdemokraterna inte har förberett för några sådana investeringar. Jag försökte säga det tidigare vid min replikomgång med Ingvar Carlsson. Det återstår alltså ett stort arbete för att få till stånd de insatser som man säger sig ha beslutat om. Jag vill också understryka nödvändigheten av att varje departement och varje myndighet utför vad som ankommer dem när det gäller beslut om tidigareläggande av investeringar, och det gäller för oss alla att arbeta snabbt. Det gäller även oss i miljö och naturresursdepartementet som har ansvar för miljöprövningar. Miljöprövningar skall inte vara till för att förhindra utförandet av fattade beslut, utan de skall vara till för att ta fram bra underlag i syfte att fatta rätt beslut. Inget beslut blir bättre för att man skjuter på det, därför att man eventuellt tycker att det är obekvämt. Det har tidigare här i dag talats om kvinnorna. När det blir en lågkonjunktur har kvinnor och ungdomar det svårt. Inom vissa branscher har det emellertid inträffat att även männen är mer utsatta än tidigare när det gäller arbetslöshet. Ungdomspraktiken har stor betydelse för att ungdomar, även i lågkonjunktur, skall få en meningsfull inskolning i arbetslivet, och det beslut som regeringen har lagt fram förslag om, och som riksdagen har fattat beslut om, i den frågan är viktigt. Åtskilliga saker skulle kunna återupprepas. När det gäller de olika system som vi har börjat förändra, handlar det inte om att riva ned någonting eller att rasera välfärden. Det hus som Socialdemokratin säger sig ha byggt var kanske stadigt för länge sedan. Under 80-talet blev det emellertid en mer glättad yta på huset, medan grunden vartefter sprack och huset höll på att ramla ned. Genom att ändra på vissa system, förstärker vi den här grunden, så att inte t.ex. bostadssektorn orsakar ett budgetunderskott i enorma dimensioner. Enbart 1991 års bostadsbestånd kommer att kosta staten 70 miljarder kronor. Jag tror inte ens att socialdemokraterna tycker att det är bra.

Herr talman! Görel Thurdin representerar regeringen och Centerpartiet och inte den yttersta godheten, som jag förstod att Bengt Westerberg representerade -- godheten att kunna vara generös på andras bekostnad. Men låt oss lämna flyktingpolitiken och i stället tala om miljöpolitiken. Vi hävdar att vi lever i en värld och inte i en ankdamm och att miljöfrågorna är internationella, för att inte säga globala. Det gäller inte bara när det är stora internationella miljökongresser eller när det skall hållas festtal. Vi måste också satsa där vi får mest för pengarna. Pengarna som vi satser, vare sig det är på flyktingar, u-hjälp, miljö eller något annat, kommer från folk i Sverige som betalar dem. Det är därför viktigt att detta görs effektivt. Vi måste nu vidga vår miljöpolitik och vidta åtgärder i hela Östersjöområdet. Om vi gjorde det och alltså satsade där vi fick mest för pengarna, skulle det ge oss riktiga jobb i Sverige -- inte den gamla vanliga ökade sysselsättningen som man åstadkom när man anställde folk på länsstyrelserna förr i tiden utan riktiga arbeten i produktiv industri. Det skulle också ge bättre miljö i Baltikum, vilket de flesta här påstår sig vilja åstadkomma, åtminstone när de talar. Det skulle ge bättre vatten i Östersjön och ge renare luft i Sverige. Det kan inte dröja länge förrän alla i Sverige håller med om detta, och då kanske t.o.m. riksdagen svänger, sist av alla förstås. Vi måste ställa om även vår miljöpolitik. Låt oss ta exemplet med miljöavgifterna. Om -- och jag säger om, eftersom någon annars kan påstå att det inte blir så -- miljöavgifterna leder till att svenska företag stängs eller flyttas utomlands och att produkterna i stället importeras från länder utan miljöavgifter, är då miljöavgifterna ändå bra bara för att vi skall vara duktiga och visa att vi minsann har sådana? Jag tycker att det är orealistiskt. Om man, Görel Thurdin, får hundra gånger större miljöförbättringar genom miljöinvesteringar i Baltikum, bättre än här alltså, varför skall man då inte investera där? Varför skall vi då inte helt koncentrera oss på det? Är Görel Thurdin, liksom åtminstone många experter, underkunnig om att den där sista procenten eller promillen som vi talar om i reningseffekt kostar lika mycket som de första 75 procenten eller kanske ibland 90 procenten? Jag vore intresserad av att få höra om vi kan tänka oss något nytänkande från regeringen när det gäller miljöarbetet.

Herr talman! Jag vet inte vad det var för kritik som Ian Wachtmeister ville avlämna, men jag upplevde att han sade ungefär vad jag sade tidigare och att han slog in ganska öppna dörrar. Det ena förskjuter inte det andra. Vi måste både ta ansvar för den miljö som vi har här hemma i Sverige och hjälpa andra att skapa en bättre miljö. Redan i dag pågår ett enormt arbete för att hjälpa de baltiska länderna men även de övriga länderna kring Östersjön. Ett exempel är att vi tittar på de hundra värsta föroreningskällorna runt Östersjön. Om vi får bort dem påverkar det både dessa länder och våra förutsättningar. Jag tycker därför att vi inte kan ställa det ena mot det andra, utan vi måste ständigt försöka sträva efter att hamna i ett kretsloppssamhälle, där vi inte som i dag förbrukar naturresurser utan återanvänder dem. Om vi fortsätter som i dag gör vi det ganska svårt för kommande generationer att klara av ett bra liv. Jag läste i tidningen häromdagen om Sala och att marken kring silvergruvan var oerhört besmittat av kadmium och bly, tror jag att det var. Där upptäckte man alltså helt plötsligt att stora åtgärder måste vidtas för att det inte skall vara farligt för barn att vistas ute på dessa markområden. Det är klart att vi måste åtgärda sådana saker även om vi behöver hjälpa de baltiska länderna. Det är också viktigt att peka på att man måste ge hjälp till självhjälp, dvs. att ge dem möjligheter att skaffa sig kunskaper och ge dem möjligheter att organisera sig på ett sådant sätt att de klarar av att hantera demokrati och beslut även på lokal nivå. Det tycker jag är viktigt att nämna här. Vi talar ofta som om det var bara riksdag och regering som hade någon betydelse här i Sverige och i andra länder. Men den lokala nivån, den kommunala nivån, har en oerhört stor betydelse för vad som över huvud taget åstadkoms både på miljöområdet och på det sociala området. Jag tror att det är mycket viktigt för de Östersjöländer som inte är färdigutvecklade demokratier, som har påbörjat en lång bana för att få fram ett demokratiskt system, att få hjälp med det, så att man även lokalt kan hantera dessa frågor. Det som Ian Wachmeister sade styrker att han tycker att vi egentligen för en ganska bra miljöpolitik. Den är dock inte tillräckligt bra, och den kommer att förbättras, eftersom ingen av oss än så länge lever i ett kretsloppssamhälle.
Herr talman! Jag är inte säker på att jag är beredd att delta i samma kretslopp som Görel Thurdin. Men min fråga var om Görel Thurdin var beredd att tänka om en del. Ett visst tillfrisknande har i alla fall skett. Det är i alla slut med detta flum om att vi skall köra 90 km/tim på motorvägarna därför att världens miljö annars går åt skogen. Man måste ställa det ena mot det andra, Görel Thurdin. Det är detta som är problemet. Man måste hushålla, man måste prioritera, och man måste välja, därför att de pengar som man förfogar över äger man inte själv utan de tas från folk. Därför måste vi se var vi kan göra mest för miljön. Då går det inte att önsketänka och mena att vi skall göra allting överallt, kosta vad det kosta vill. Sådant håller inte längre. Vi måste prioritera. Då säger jag bara en enkel sak. Låt oss definiera vårt ansvarsområde som något annat än Sverige. Låt oss definiera det som hela Östersjöområdet och iskallt prioritera där. Det betyder i praktiken att väldigt litet faktiskt skulle göras här i Sverige och väldigt mycket där borta för deras skull, för vår skull, för hela området och för hela världen. Men det går inte att säga att vi skall göra allting här också. Vi skall vara så duktiga.

Herr talman! Jag anser inte att man skall ställa dessa saker mot varandra. Resurser är inte heller alltid helt utbytbara. Det var faktiskt inte så dumt att vara i Brasilien. Jag reste runt där och träffade på litet olika lokala miljöer. Ibland är det rätt så bra för oss i i-världen att förstå att vi har en del att lära också av utvecklingsländerna. Där var det lokala beslutsfattare som sade att man får sluta att kräva pengar jämt när man skall göra något. I stället måste man se efter vad man kan göra med de befintliga resurser som man har. Man måste fråga sig vad man kan göra som kanske inte kostar utan snarare ger en ekonomisk avkastning. På det sättet jobbade man t.ex. i en stad som heter Curitiba, som är mycket liten i Brasilien men lika stor som När vi diskuterar olika miljösatsningar, men även när vi diskuterar omorganisation i samhället, gör vi det felet att vi kräver pengar innan vi ens har visat vilka lösningar vi har. Jag tror att det rätta sättet är att ta fram konkreta lösningar. Nu måste vi t.ex. hjälpa de baltiska länderna med fastighetsbildning, för att de över huvud taget skall klara av att privatisera och skapa en kapitalmarknad. Jag kan inte se det som något som går emot vad vi gör här hemma. När det gäller miljöavgifter o.d. är det klart att Ian Wachtmeister, som har ägnat sig åt företagande, ändå måste tycka att det är bra om de kostnader som ett företag i realiteten åsamkar också syns i den ekonomiska kalkylen. Det är tanken bakom milljöavgifterna. Detta har ingenting att göra med miljösatsningarna som sådana i Östersjöområdet för att hjälpa de länder som i dag är illa utsatta. Det här med solidaritet är mycket bra. Solidariteten är nödvändig för att vi skall kunna komma till rätta med bekymmer med ofred i världen, med svåra situationer för flyktingar samt med bekymmer som har med miljöproblem att göra -- för att inte tala om bekymren med alla fattiga i världen som över huvud taget inte har några möjligheter att försöka leva miljövänligt. För dessa människor gäller det att skaffa mat för dagen -- om det nu finns någon sådan. Jag tycker faktiskt att vi måste bli mer konstruktiva när vi diskuterar olika frågor. Vi måste se positivt på saker. Som politiker måste vi tala positivt om möjligheterna att göra saker. Oftast är det fråga om litanior som visar att det är fullständigt omöjligt. Och vad skall de människor tro som befinner sig i svåra situationer? De tror ju att det är omöjligt. Nej, jag tycker att vi fr.o.m. nu gott kan börja föra en positiv debatt i Sveriges riksdag, så att vi får människorna att känna att det här med politik är någonting mycket viktigt och att det är en viktig del av demokratin.

Herr talman! Jag kan tänka mig att en del tycker att det är väl att den här debatten snart är slut efter så många timmar. Naturligtvis undrar jag vad de tycker som sitter och lyssnar på oss -- ja, nu lyssnar de väl inte längre, för såvitt jag förstår har man från TV gått hem. I morgon frågar man kanske varför jag är osynlig i politiken -- vad vet jag? Jag tror i alla fall att det finns en risk för att vi på något sätt fastnar i ett språkbruk som skulle kunna kallas för det kallaste kalla krigets språkbruk. Jag måste säga att jag har väldigt svårt för att riktigt acceptera uttalanden om att välfärden slaktas, att det är en katastrof, att det -- och detta är det senaste -- är ett träsk. En del verkar tro att vi som representerar olika partier är som hund och katt mot varandra. Så är det ju inte. Jag har hela tiden sagt ''vi'' för att ingen skall gå omkring och tänka att jag tror mig vara särskilt bra när det gäller språkbruket. Jag har inga svårigheter att tycka att Ingvar Carlsson är en bra karl. Detsamma gäller Pierre Schori. Även om han inte är här just nu vill jag gärna ha det sagt. Vi har olika syn på en del politiska frågor. I andra frågor är vi ganska överens. Men har vi verkligen något att vinna på att använda det här gamla förlegade grovkalibriga ordartilleriet mot varandra, samtidigt som vi talar oss varma för betydelsen av en vidgad europeisk gemenskap? Där skall vi ju arbeta för att jämka samman ännu fler önskemål och ståndpunkter. Ligger inte både Europas och Sveriges framtid i våra möjligheter till samverkan i stället för i konfrontation? När nu det vedervärdiga kommunistiska oket kastats av folkens ryggar och när de totalitära förtryckarregimernas dagar är till ända, borde demokratierna här i väst blomstra som aldrig tillförne. Nu borde parlamentarism och demokratiskt valda beslutande organ uppleva en gyllene renässans. Vi får ju faktiskt uppleva hur ultranationalistiska och superpopulistiska rörelser breder ut sig i Europa. Vi får detta, tyvärr och återigen tyvärr, i stället för en ökande tilltro till och respekt för demokratins praxis. Jag vill inte alls ha sagt att människor har slutat tro på demokratin. Men jag vill påstå att alltför många misstror det politiska etablissemanget och dess institutioner. Det finns naturligtvis många förklaringar till det. Vi borde kanske någon gång ta en djupare diskussion om varför det är så. Kanske spelar språkbruket en viss roll. Låt mig så, herr talman, ta upp några av de här aktuella politiska debattämnena. Ett av de problem som vi har att tackla -- och därom har det resonerats hela dagen i dag, och naturligtvis inte bara i dag -- handlar om det strukturella budgetunderskottet i kombination med att vi för närvarande inte har någon ekonomisk tillväxt. Det är ju den odiskutabla verklighet som vi måste ta oss an. Det är klart att vi kan ge oss in i en träta om varför verkligheten ser ut som den gör. Och naturligtvis kan vi lära oss en del av vår analys av varför den blivit som den blivit. Men den är vad den är, och vi förändrar den inte med trollerier eller pajkastning. Vi måste av flera skäl få ner det strukturella budgetunderskottet. Ändå har vi under den senaste tiden fått uppleva en del räddningsaktioner för att behålla det, och det tycker jag är dystert. Och så debatten om karensdagarna. Man kommer naturligtvis att fortsätta att resonera om dem. Det är väl inte så, att någon går omkring och älskar karensdagarna. Jag gör det i varje fall inte. Men vi i Kds har ställt upp på besparingar, som ju måste till för att vi på sikt skall komma till rätta med budgetunderskottet. Vi har också ställt upp på de förändringar i skattesatser etc. som vi tror skapar förutsättningar för att svensk ekonomi kan komma på fötter igen, så att vi kan fortsätta en positiv fördelningspolitik. När det påstods -- det kan jag, herr talman, inte låta bli att nämna -- för några dagar eller kanske för någon vecka sedan att man enbart skulle spara 1,7 miljarder kronor på karensdagarna, hördes det från flera håll kommentarer om att det var en futtig besparing. Det finns nog anledning att fråga sig hur förblindad man får vara vid handhavandet av rikets affärer. 1 700 milj.kr. presenteras som en bagatell. Hur skall man någonsin få styrning på landets ekonomi med så vårdslösa bedömningar? I själva verket kan vi räkna med att besparingseffekten blir Man kan naturligtvis alltid hävda att det finns andra, klokare sätt att spara på. Men låt oss då få dem presenterade! Att kritisera alla förslag utan att komma med alternativ är inte särskilt kreativt. Jag skulle vilja säga att det är otillständigt, ja, helt enkelt ett sätt att smita. Det finns också en annan grupp, herr talman, som smiter, men på ett helt annat sätt. Jag tänker på den grova ekonomiska brottsligheten. Vi vet att många företag nu går i konkurs på grund av de hårda tiderna. Tyvärr är det så. Men det finns ganska många konkurser som inte är helt ''rena''. Erfarna konkursadvokater berättar att de funnit oegentligheter i många konkurser. De lämnar in till åtal. Men ingenting tycks hända, och en tid senare träffar de på samma personer i en ny härva med konkurser och oegentligheter. Det är klart, som någon tidigare här sade, att de ärliga näringsidkare som följer lagen, betalar sin skatt osv. kommer i en sämre konkurrenssituation än de som lever i den svarta ekonomin. Gör vi ingenting åt det här, kommer den svarta sektorn att öka och konkurrensen bli ännu mer snedvriden. Herr talman! Vi får inte förlora det samhälle där ett handslag är ett handslag som bekräftar en ärlig överenskommelse och där man inte försöker skaffa sig den typ av fördelar som vanligt folk uppfattar som grovt orättfärdiga. För att komma till rätta med den svarta ekonomin måste det till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. När det gäller de kortsiktiga åtgärderna vill jag framför allt se att domstolsväsendet får en nyupprättad auktoritet. De långsiktiga åtgärderna gäller allt sådant som stärker vårt samhälles etiska profil. Vi måste hitta en ''minsta gemensam nämnare'' för det som alla medborgare måste respektera. Vi kristdemokrater vill förstås att denna etiska profil skall hämta sin inspiration i den kristna etiken. Herr talman! Det är med särskild glädje som vi kristdemokrater finner att också kristdemokraterna ute i Europa -- den partigrupp som i Europaparlamentet kallas EPP, European Peoples Party, där för övrigt Kds är associerad medlem -- söker finna en beprövad grund för det nya Europa. Så här säger EPP i sitt nuvarande handlingsprogram: ''För oss kristdemokrater i EPP är Europa mer än ett geografiskt begrepp. För oss betyder Europa en politisk, andlig och kulturell värdegemenskap. Vi känner ett starkt gemensamt ansvar gentemot människovärdet och respekten för livet från befruktningen till den naturliga döden. Vi kämpar för att den enskilde fritt skall kunna utveckla sin personlighet under ansvar gentemot sin nästa. De grundläggande värdena frihet, solidaritet och rättfärdighet -- måttstock på kristdemokratisk politik -- är gemensamma tankar från Europas andliga utveckling.'' Kristdemokraterna i Europa talar om social och ekologisk marknadsekonomi. Också miljöpolitiken hör hemma i det etiska tänkande jag talar om. Jag citerar än en gång ur EPP-programmet: ''Vårt engagemang i miljöskyddet överensstämmer med vår kristna förståelse av människan och hennes ansvar för skapelsen. Vi har en plikt gentemot kommande generationer att bevara vår omvärld och därmed trygga en livsvärdig framtid.'' Herr talman! Jag vill gärna erkänna att mycket i vår lag och i t.ex. skolans läroplaner och andra dokument redan i dag är speglingar av ett sådant etiskt tänkande som vi eftersträvar. När vi kristdemokrater talar om en etisk hållning inom marknadsekonomin, miljöpolitiken och andra områden är det bara en utvidgning av samma grundsyn. Det gäller inte att vi vill skapa en sorts livets hinderlöpning med alla möjliga knepiga häckar och vattengravar. Det gäller en renässans för den gammaldags hederligheten och hjälpsamheten, viljan att ta tag i sin nästas problem. Det gäller en etik som gör livet lättare att leva. Därmed är jag osökt inne på familjepolitikens område och allt som har med familj i vid mening att göra. Socialister har börjat framföra en sorts omvänd individualism. I extrema, nyliberala kretsar brukar vi känna igen individualismen. Där är det den enskilda, isolerade människan som sitter på sitt ödsliga plan av frihet och sköter sig själv, står för alla kostnader för sina barn, sin sjukvård och allt det som välfärdssamhället tidigare gjort. Men vänsterindividualismen säger i stället så här: Betala utan att knorra den skatt vi kräver, så skall vi yrkesmässigt sköta dina barn, dina föräldrar och till slut ta hand om dig själv. För de pengar du har kvar kan du leva ditt eget liv och glömma problemen med andra människor. I det här perspektivet köper vi oss solidaritet med våra skatter. Det personliga ansvaret blir begränsat till skattebetalningen. Det har t.o.m. gått så långt att när vi gör mindre nedskärningar i den kommunala omsorgen eller i andra verksamheter, så försöker man få oss att tro att det också måste betyda att omtanken om människan minskar. Så långt har det alltså gått, att vi tror att endast proffs kan ge omtanke och omsorg. Herr talman! Vi måste finna ett samhälle där man kan förena gemensamma insatser med personligt ansvar. Det är den kristdemokratiska ansatsen i samhällsarbetet, att väga gemensamt ansvar mot personligt. Vi hoppas nu att detta personliga ansvar skall kunna förenas med personlig frihet också när det gäller barnomsorgen. Vår inställning är välkänd: vi vill att den reella ekonomiska friheten skall gälla all barnomsorg, också den som sköts av föräldrarna i det egna hemmet. Familjen har också med samhällets etik att göra. Det är föräldrarna som har den största möjligheten att på ett vänligt, omtänksamt sätt förmedla de livsregler som gör livet lättare att leva. Det är just därför som en rejäl satsning på familjepolitiken är också ekonomiskt lönsam. Det är ett bra sätt att minska rotlöshet, minska drogskador och brottslighet. Så har vi de oerhört viktiga vårdfrågorna. Kds har svikit, sägs det ibland. Vi är glada över den kommission som arbetar, och vi tror att vi på sikt skall kunna se till att alla i vårt samhälle skall få den vård och omsorg som de behöver. Men det är klart att man först måste göra analysen. När vi talar om den ekonomiska situationen vill jag naturligtvis gärna föra in också biståndspolitiken i synfältet. Det finns många etiska, solidariska och humanitära motiv för att föra en aktiv biståndspolitik gentemot världens fattiga länder. Men det står alltmera klart att det också finns ekonomiska motiv för utvecklingsbiståndet. FN:s stora miljö och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro har mycket tydligt aktualiserat det växande miljöhotet i världen. Ett litet mått på klyftan mellan världens rika och fattiga får man när man noterar att ett barn i ivärlden konsumerar 125 gånger så mycket som ett u-landsbarn. Och samtidigt som gapet mellan rika och fattiga växer, sker hela tiden en nettoöverföring av resurser från de fattiga länderna till de rika. Herr talman! Vågar jag säga att jag helt nyligen varit i Albanien? Om det är några journalister kvar, får jag be att de utökar min meritlista i reseligan med ytterligare tre dagar. Jag for över pingsten, och det kunde väl möjligen, herr talman, räknas som en förmildrande omständighet för en vän av denna helg. I Albanien mötte vi resultatet av den rättrogna kommunismens sönderfall. Ett helt folk har kuvats, ruinerats mentalt och ekonomiskt. Lögnen och människoföraktet har härskat decennium efter decennium. I dag vet knappast någon hur man skall kunna hjälpa denna arma befolkning till ett någorlunda anständigt liv och leverne. Jag kan omöjligt tycka något annat än att kommunismens och planekonomins hejdukar har kommit för lindrigt undan i efterdebatten. Det måtte vara vår uppgift att se till att historien inte utelämnar kommunismens avskyvärda brott mot hela folk. Och de från väst -- vare sig de var politiker eller kulturarbetare -- som for kors och tvärs på hyllningsmöten och befryndade sig med dessa vedervärdiga regimer, kan omöjligt bli betraktade som annat än lögnens och falskspelets medlöpare. Vi har nu utökat biståndet från svensk sida till Albanien. Det är en i sammanhanget liten summa, 10 milj.kr. Men den är ett uttryck för vår uttryckliga vilja att se medmänniskorna som våra bröder och systrar. Många skulle säkert se att vi hellre satsade pengarna i Sverige. Men vi måste nog lära oss att se våra svenska problem i rätt perspektiv. Vi träter om rättvisan i en lyxkryssares passageraravdelning. De trätorna måste vi klara av. Det är klart att vi måste ha ett rättvist samhälle. Men vi måste också ha perspektivet ut över relingen. I de vilda och på många håll vredgade vågorna kämpar många, inte minst kvinnor och barn, för att inte gå under -- medmänniskor med samma rätt till trygghet och trivsel som vi.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i mycket av det som Alf Svensson här framförde. Jag skulle i alla fall vilja ta upp några frågor, även om debatten har pågått under lång tid. Jag tycker även att Alf Svensson är värd det. Om u-hjälpen inte är effektiv -- jag säger om -- om den hjälper regimer att hålla nere utvecklingen i sina länder, vilket vi har sett många exempel på, om SIDA och dess 68 års kvinnor och män kostar en miljard i onödan -- om det vore så, skulle Alf Svensson då hålla med om att vi inte kan fortsätta att ta skattebetalarnas pengar till sådana ändamål? Jag ställer en rak fråga om dessa saker. Jag talar inte om hur otrevligt det är att ha mask i magen i Indien eller om att alla givetvis vill hjälpa alla sjuka barn. Det finns en annan fråga som jag anser vara angelägen och inte alls särskilt kontroversiell, såvida man inte har dåligt samvete. Det handlar om att man skall göra en opartisk utredning om vad Sverige har gjort i Afrika under lång tid, långt innan Alf Svensson blev biståndsminister. Jag har en fråga om budgetunderskottet. Det finns även när vi talar om sådana här frågor. Budgetunderskottet är 100 miljarder. Föranleder det någon som helst omprövning av miljardrullningen ut från biståndsdepartementet, eller skall vi fortsätta med att kommande generationer betalar detta? Det är ju vad det innebär när man har ett stort budgetunderskott. Vi brukar ju skrytsamt framhålla att vi ger 1 % av bruttonationalintäkten i bistånd, medan 0,7 % är det som man har satt upp som mål i FN. Det lär bara finnas fyra länder som kommer upp till de nivåerna. Mängder av högutvecklade länder ligger kring 0,2--0,3 %. Frågan är hur dåligt det skall gå för Sverige innan vi vågar se över detta. Hur illa administrerad skall u-hjälpen vara, och hur mycket korruption skall vi upptäcka, innan vi börjar ompröva en sådan sak? Omigen, det handlar inte om att vara god och vänlig. Det handlar om att slösa bort andra människors pengar. Det är ekonomisk politik även i dessa frågor. När det gäller inriktningen av u-hjälpen behöver vi ett nytänkande. Vi tänker ju allihop annorlunda i dag. Vi lever i en annan värld. Det är hemskheter alldeles inpå knutarna. Det har ni ju själva konstaterat. I det läget gäller det att välja. Tidigare valde man att hjälpa socialistiska diktatorer i Afrika, Asien och södra Amerika. Vad är då morgondagens prioritering? Jag tycker att frågan är relevant. Det är många som ställer sig dessa frågor.

Herr talman! När man lyssnar på Ian Wachtmeister skall man få sig till livs föreställningen att det går en strid ström av resurser från i-länderna till uländerna. Men det är ju fel. Generande nog går strömmen från u-länder till i-länder. Det är viktigt att veta. När man talar om vilka barn och barnbarn som skall betala, är det i själva verket så, att det är de som icke har någon möjlighet att betala, dvs. uländernas barn och barnbarn, som skall betala den nettoström som går från u-länder till i-länder. Detta är generande för i-länderna. Vi kommer aldrig att kunna fortsätta leva i den relationen. Det handlar inte bara om solidaritet, även om det i första hand borde göra det. Det handlar också om ren självbevarelsedrift när det gäller miljöpolitik, befolkningstillväxt, osv. Det gäller för SIDA precis som för alla andra verksamheter, att om verksamheten inte är effektiv, skall den göras mer effektiv. Jag kan tänka mig att det även finns andra verksamheter i Svea rike som är ineffektiva. Men då får man hjälpas åt, i stället för att klanka och tala om hur dåligt allt är och tala om 1968 års män och kvinnor, osv. Då får man ju göra en insats för att göra saker bättre. De resurser som avsätts i budgeten till de fattiga världen över behövs. Det är inga som behöver leva i tvivelsmål om att resurserna gör nytta. Läs Human Stockholm för någon månad sedan. Visst finns det en hel del korruption. Jag har tillsatt en hel del utredningar, bl.a. en utredning som för närvarande arbetar med att se över korruptionen i Moçambique. Jag hoppas att vi skall kunna använda resultatet från den utredningen när det gäller andra länder. När vi talar om dessa länder får vi inte glömma att det är ofantligt svårt att hjälpa länder som har en sådan liten intellektuell kapacitet och med så mycket oförmåga i sin administration. Trots alla dessa bekymmer och svårigheter kan vi för den skull inte vända dem ryggen. För mig är det otänkbart.

Herr talman! När det gäller i-länder och u-länder, eller nord--syd-dialogen, anser även jag att det finns mycket att göra. Om vi skall vara seriösa, skall vi köpa deras produkter. Det har jag framfört här tidigare. Men den hjälp vi ger hjälper inte. Vad är u-hjälp för något? Titta på vad som har hänt länderna runt Taiwan, Hong Kong och Korea. Där har varit en fantastisk utveckling. Men fick de länderna uhjälp? Var SIDA där och hjälpte dem? Inte alls! De drog själva i gång. Hur drog Sverige i gång en gång i tiden? Vad är det fråga om för u-hjälp när man försöker införa personnummer i Zimbabwe? Vad är det för u-hjälp att låta korruptionen pågå i Kaundas land Zambia? Kaundas efterträdare har ju berättat för Alf Svensson hur det var. Visst förekommer det korruption. Det har varit fråga om enorm korruption. Det måste ha varit bekant inom SIDA. Det är helt upprörande. Och vems pengar var det fråga om, Alf Svensson? Det var inte dina eller mina, utan svenska folkets. Alf Svensson vill att vi skall komma med förslag. Jag har ett bra förslag. Rationalisera SIDA -- byt sida. Kom ihåg att det vi gjort i dessa länder är att hjälpa dem att bygga upp sin överhet. Alf Svensson talar alltid om barnen. Men det är inte med dem kontakterna har varit. Vi har hjälpt dessa länder att bygga upp överheten, och vi har hjälpt diktatorerna att stanna kvar vid makten. Svensk u-hjälp är en katastrof.
Herr talman! Svensk u-hjälp är inte alls en katastrof. Det är märkligt att nydemokraterna skall påstå detta gång efter annan. Svensk u-hjälp och svensk biståndspolitik har haft mycket gott rykte i en lång rad länder världen över. Jag har själv hört ministrar och andra tala mycket väl om svensk biståndspolitik, och man menar att den är ett föredöme. Det finns korruption, och det kommer att finnas korruption. Vi skall inte påta oss uppgiften att befria världen från korruption. I så fall vore det klokt att börja i vårt eget land. Jag var inne på den frågan tidigare i mitt anförande. Vi skall självfallet göra vårt yttersta för att motarbeta korruption. En utredning av biståndet pågår ständigt. Jag vill givetvis inte vara med om, och jag är övertygad om att ingen annan i denna kammare vill vara med om, att ge bistånd som gör det möjligt för korrupta och auktoritära regimer att leva kvar. Därför har regeringen klart och entydigt uttalat att Sverige ger bistånd åt de länder som vill stå för marknadsekonomi, mänskliga fri och rättigheter och för demokratisering. Men det kan inte ske i ett huj. Ian Wachtmeister nämnde Zambia. Jag kan berätta att regeringen hade klart och entydigt bestämt sig för, att om valet skulle gå i den riktningen att Kenneth Kaunda skulle komma att sitta kvar vid makten, skulle Sverige dra ned biståndet rejält. Nu blev det en ändring, och vi fick besök av den nya presidenten Frederick Chiluba. Vad har han nu att tampas med? Låt oss ta detta konkret. Jo, han har nu att styra ett land där Zambias utlandsskuld är 7 miljarder USA-dollar. Varje zambier har ca 1 000 USA-dollar i utlandsskuld, dvs. per capita. Samtidigt råder i det området den svåraste torkkatastrof man har sett under de senaste hundra åren. När Chiluba och hans ministrar var här frågade de oss vad de skulle göra. Hur skall de ta itu med skulden och samtidigt se till att folket får mat? Det är en ekvation som inte går ihop. Det är inför den ekvationen som vi ställs i Sverige. Då är frågan om vi skall hjälpa till eller inte. Herr talman! För mig är svaret mycket enkelt. Vi skall hjälpa till.

Herr talman! Jag skall dels söka begränsa mitt huvudanförande, dels vara mycket restriktiv i mina repliker, för att denna kammardebatt om möjligt skall ta en ände innan det är midnatt. Jag kommer att uppehålla mig litet grand vid effekterna av de förändringar som sker i energiskatterna. Vi kommer alla ihåg, att när de blev kända i kompletteringspropositionen, förklarade en del energiverk, att nu kommer biobränsle att ersättas av kol och olja. Jag hävdar med bestämdhet, att det efter de kompletteringar som har gjorts i skatte och finansutskotten inte finns någon grund för ett sådant påstående. Tvärtom finns det ekonomiska motiv för de flesta energiverk att öka användningen av biobränsle. Först och främst innebär höjningen av koldioxidskatten från 25 till 32 öre per kilo koldioxid att biobränslen vid värmeleverans till icke industrikunder stärker sin konkurrenskraft gentemot olja och kol med ca 2 öre per kilowattimme, dvs. 200 kr. per kubikmeter olja. Detta innebär att även förädlade biobränslen såsom briketter, pellets och trämjöl med framgång bör kunna konkurrera med olja. I genomsnitt går ca 10 % av leveranserna från fjärrvärmeverken till industrin. Det innebär ca 4 TWh. Industrin får med de regler som nu fastläggs starkt reducerade skatter. Den skatt som fjärrvärmeverken betalar på olja blir 230 kr. i stället för 1 460 kr., exkl. svavelskatt. Om ingenting görs kommer industrin att elda med egen olja i stället för att köpa fjärrvärme. För att nå en verklig konkurrensneutralitet föreslår skatte och finansutskotten att fjärrvärmeverket vid leverans till industrin skall få göra precis samma skatteavdrag som industrin, under förutsättning att den totala mängden fossila bränslen som fjärrvärmeverket använder är minst lika omfattande som industrileveransen. Om industrileveransen stämmer med genomsnittet får fjärrvärmeverket dra av 1 230 kr. i skatt för värmeleverans per kubikmeter olja. Fjärrvärmeverket bibehåller på så sätt sin konkurrenskraft gentemot industrin fullt ut. I de allra flesta fall, mer än 90 %, använder fjärrvärmeverken olja för topplast och reserv i samma eller större omfattning än för levereranserna till industrin. Därmed medför förslagen till ändringar som riksdagen skall ta ställning till i allmänhet ingen ökad användning av olja och inget ökat skattebortfall för staten. Eftersom oljan användes i huvudsak vintertid, har skatteutskottet föreslagit att de fjärrvärmeverk som så vill, får göra årsredovisning. Därmed får vi en balans över året. Genom de sänkta energiskatterna för industrin minskar naturgasens konkurrenskraft. Därför har skatteutskottet föreslagit riksdagen att uttala sig på ungefär följande sätt: ''Naturgasen måste ges sådana förutsättningar att gjorda investeringar kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är ur miljösynpunkt oacceptabelt att naturgasen ersätts med kol och olja. Någon extra nedsättning av koldioxidskatten för naturgasen bör dock inte ske. Hur naturgasen skall kompenseras för minskad konkurrenskraft på grund av ändrad beskattning bör avgöras i förhandlingar mellan ägaren, staten och Vattenfall AB.'' I kompletteringspropositionen signaleras också att nuvarande regler för beskattning av kraftvärme skall ändras till hösten. Nuvarande regler missgynnar i hög grad biobränslen. Samtidigt är det viktigt att biobränslena även när de användes för elproduktion får någon ersättning för sina miljöfördelar. Biobränslenas konkurrenskraft inom industrin minskar genom de föreslagna skatteändringarna, och det får accepteras -- och det gör även Socialdemokraterna -- för att stärka industrins internationella konkurrenskraft. Då är det helt nödvändigt att biobränslenas konkurrenskraft vad gäller elproduktion förstärks. Så blir det om nuvarande regler för beskattning av kraftvärme ändras så att de fördelar som de fossila bränslena har i dag försvinner och om någon del eller form av koldioxidskatt eller koldioxidavgift belastar bränslen som användes vid elproduktion. Biobränslekommissionen kommer sannolikt lägga fram förslag i den riktningen i sitt slutbetänkande som överlämnas till jordbruksministern någon gång i sommar. I höst återkommer regeringen med en proposition. Herr talman! Under förutsättning att höstens kompletterande förslag öppnar elproduktionsmarknaden för biobränslen, blir den samlade effekten av gjorda skatteförändringar en klar miljöförbättring, effektivare energianvändning och ökad användning av biobränslen och annan förnybar energi. Det finns all anledning för fjärrvärmeverk och andra energianvändare att planera för en ökad användning av biobränslen. Låt mig göra några andra korta kommentarer. Det bör noteras att riksskatteverket när vi hade dem på besök var klart positiva till förändringen och omvandlingen av schablonavdragen till en avdragsbegränsning. Det är ju den förändringen vi föreslår. Samtidigt har skatteutskottet påpekat att avgiften till arbetslöshetsförsäkringen bör läggas utanför den schablon på 1 000 kr. som gäller exkl. resekostnader. Det är helt uppenbart för alla att såväl förändringen från schablonavdrag till avdragsbegränsning som sänkningen av momsen från 25 % till 22 % är fördelningspolitiskt mycket fördelaktiga. Genom nu liggande förslag får växthusnäringen en skattesänkning med ett par miljoner kronor. Ingen industri får skattehöjningar, men för några blir situationen oförändrad. Alla uppmärksamma lyssnare kan härmed konstatera hur fel Lars Hedfors beskrivit de skatteändringar som riksdagen om en stund tar ställning till. Han gör nästan samma felaktiga beskrivning av sina egna förslag, men då självfallet tvärtom. Han är överdrivet positiv i stället. Det är minst sagt verklighetsfrämmande att beskriva Socialdemokraternas förslag till reducerade skatter för industrin som något som skulle vara enkelt. Det kommer att kräva en enorm administration. Det är säkerligen Lars Hedfors helt införstådd med. Det är också handelspolitiskt omöjligt. Den krassa verkligheten är den att det inte är något realistiskt alternativ. Därmed är det egentligen inget alternativ som Socialdemokraterna kommer med. Det skapar ingen hållbar ekonomisk utveckling. Därmed bör det också avvisas. Herr talman! Vid en seriös helhetsbedömning talar nästan allt för utskottens förslag och det mesta emot Socialdemokraternas förslag. Därför borde det vara lätt att välja för alla som vill vara med och satsa på en hållbar ekonomisk utveckling och på en god miljö.

Herr talman! Jag förstår att det inte är särskilt populärt att begära replik vid den här tidpunkten, men eftersom Ivar Franzén apostroferade mig tänkte jag ta upp den kastade handsken. Jag hörde till min oförställda häpnad att Ivar Franzén gjorde det djärva påståendet att regeringens förslag skulle vara en klar miljöförbättring. Jag läste i tidningen för några veckor sedan att Centerns ungdomsförbund hade precis motsatt uppfattning. De sade i klartext så här om förslaget: Regeringen sviker sina miljöambitioner. Det är alltså CUF som säger detta. Det är fullständigt självklart att det är på det viset. Hur skall ni kunna avskaffa kärnkraften när ni beskattar energin med noll kronor för industrin? De bygger ju fast sig i ett energiberoende. Hur skall ni kunna främja biobränslena när deras relativa kostnadsfördelar i industrin försvinner? Det hjälper inte med 500 milj.kr. Det är för övrigt pengar som inte finns. Det skulle vara intressant att höra Ivar Franzén tala om var man skall ta dessa pengar. Naturgasen kommer att få en sämre situation genom regeringens förslag. Nu vet jag att skatteutskottets majoritet har ändrat på detta en smula, men det är bara små anmärkningar i marginalen. Det är absolut inget förpliktande. Kan ni tala om hur ni skall stärka naturgasens ställning? Och kan ni tala om vad det kostar? Det vore mycket intressant att höra. Slutligen, herr talman, eftersom det är riksdagens sista arbetsdag skall jag ägna mig litet grand åt en gissningslek med Ivar Franzén. Man får väl lova att leka så här på sista dagen? Kan Ivar Franzén gissa vem som har skrivit det här för ett par månader sedan? Om elskatten inte har någon direkt miljöstyrning och därför kan slopas, har skatterna på de fossila bränslena en betydelsefull miljöstyrning och bör därför betalas fullt ut även av industrin. Vem har skrivit detta mot regeringen kritiska inlägg, Ivar Franzén?
Herr talman! Jag har skrivit en del -- bl.a. detta som nu citerades av Lars Hedfors. Det ändrar ingenting av de slutsatser som har dragits här i dag. Jag skall förklara varför. Det är fråga om en helhetsbedömning. Jag förutsätter att vi på ett föredömligt sätt fullföljer vad som har utlovats i kompletteringspropositionen. Det är klart att inom ramen för dessa 500 miljoner ligger också en rad uppdrag som skall fullföljas. Det blir utan tvekan såsom jag har sagt. Det leder till en förbättrad miljö, effektivare energianvändning och en hållbar utveckling. Det är ett grepp som regeringen har tagit som ger mycket positiva effekter. Det är uppenbart att det skulle ha gått ännu bättre om vi till fullo skulle ha kunnat ta med även industrisektorn. Jag hoppas att Lars Hedfors såg markeringen vad gäller elproduktionen. Vi måste ge biobränslena sin chans. Den är väsentligt större och viktigare utifrån framtida miljösynpunkter och biobränslenas utveckling. Jag är inte övertygad om att våra mycket framtidsmedvetna och duktiga CUF-are har haft hela bilden klar för sig. Jag tror att när de ser den helhet som vi har beskrivit här i dag kommer vi -- de och jag -- att vara sams såsom vi brukar vara.
Herr talman! Det var roligt att Ivar Franzén kände igen sin egen artikel. Här står i klartext att Ivar Franzén tycker att man inte skall sänka eller avskaffa skatten på fossila bränslen för industrin. Jag måste konstatera att Ivar Franzén tycker en sak och röstar precis tvärtemot. Det är inte särskilt trevligt att behöva konstatera det. Ivar Franzén tröstar sig med att man har anslagit 500 milj.kr. till biobränsle. Men, Ivar Franzén, det har ni inte gjort. Dessa pengar finns inte. Ni säger att de finns, men de är inte anslagna. Varifrån skall ni ta dessa pengar? Skall ni försämra budgetunderskottet ytterligare? Har vi några garantier för att dessa pengar över huvud taget kommer? Det kanske är någonting som man har lurat på Olof Johansson bara för att han skall hålla tyst. Vad har vi för garantier? Slutligen säger Ivar Franzén att man höjer beskattningen för hushållen. Det är riktigt. Det är dock bara fråga om att uppmuntra energieffektivisering och miljöförbättring där det är dyrast och ger minst effekt. Ni motverkar energieffektivisering där det är billigast och där det ger störst effekt, nämligen i industrin. De 500 miljonerna och beskattningen av hushållen är en klen tröst, Ivar Franzén.
Herr talman! Till att börja med vill jag rätta Lars Hedfors på en punkt. Det gäller 0 kr. i skatt på industrin och ca 230 kr. för olja. Det framgår mycket klart av propositionen och vad som sägs i betänkandet att när vi har höjt energiskatterna har vi skapat ett utrymme på dessa 500 miljoner. Som jag har sagt tidigare, Lars Hedfors, skall en rad andra åtgärder vidtas till hösten som kommer att ge positiva effekter. Sammantaget blir det ett helhetsintryck. Så är det politiska livet. Man får inte rätt i varje delfråga. Om det samlade resultatet blir bra finns det all anledning att acceptera det för att komma så nära som möjligt den politik man bedriver. Därmed önskar jag Lars Hedfors en trevlig sommar.

Herr talman! Hanteringen av regionala sysselsättningsåtgärder för länen Gävleborg samt Värmland, kan endast sammanfattas med: ''Märkliga äro i sanning politikens vägar, för att inte säga politikernas irrvägar.'' Den nuvarande lågkonjunkturen har slagit särskilt hårt mot Gävleborgs län. Samtidigt som det i länet finns en utvecklingspotential, gör flera ogynnsamma omständigheter att länet behöver särskilda insatser för att stimulera utvecklingen. Antalet sysselsatta har på två år minskat med 11 000 personer. Detta trots att vi ännu inte sett den fulla effekten av pågående neddragningar inom såväl basindustrier som offentlig sektor. Exportinriktade basnäringar har en traditionell dominerande ställning i länet. Fortsatta rationaliseringar inom bl.a. stål och massaindustrin ger ytterligare minskning av sysselsättningen. Verkstadsindustrin har bl.a. genom sitt beroende av basindustrierna tvingats till omfattande varsel om uppsägning. En tredjedel av byggnadsarbetarna i länet är f.n. arbetslösa. Den byggnadsberoende träindustrin drabbas naturligtvis också av det minskade byggandet. I dag återstår fortfarande 3 000 av dessa varsel att verkställa. Flera tusen som skulle ha varslats, har sluppit gå ut i arbetslöshet genom att man kunnat satsa på utbildning inom företagen. Här ligger en mycket stor dold arbetslöshet. Rationaliseringar och nedläggning inom flera av de statliga verksamhetsområdena -- Posten, televerket, Helsinge regemente m.m. kommer att innebära att ytterligare jobb försvinner från länet. Resultatet av ovanstående ogynsamma utveckling har varit att Gävleborgs län tidvis i vinter haft den högsta öppna arbetslösheten i landet. Bortfallet av arbetstillfällen/ingångsjobb för i synnerhet ungdomar har gjort att Gävleborgs län har den högsta arbetslösheten bland ungdomarna. Om vi räknar in ungdomarna som finns i tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder så står nu över 25 % av alla ungdomar mellan 18--24 år utan ett vanligt jobb. Samtidigt har länet en större andel lågutbildade än de flesta andra län. Inför en kommande konjunkturuppgång är det avgörande att förbättra utbildningsnivån. En stor satsning på alla utbildningsfronter måste genomföras! Bristen på jobb för kvinnor har inneburit att länet har en lägre förvärvsfrekvens bland kvinnor än riket i genomsnitt. Det har även inneburit att många kvinnor flyttat från länet. I åldrarna 18--44 En ytterligare konsekvens av länets arbetsmarknad med sina tunga jobb inom industri och vård, är att ohälsotalet ligger bland de högsta i landet. Detta innebär en kostsam utslagning från arbetslivet. Den marginella satsning som regering och riksdag visar sig vara villiga att investera i den för Norrland viktiga pulsådern ostkustbanan, kan visa sig vara ödesdiger. Redan nu förlägger industrierna viktigare sammankomster i Stockholm eller utomlands. Redan nu överväger vissa industrier att flytta till andra platser där infrastrukturen är väl utbyggd. Sammantaget betyder detta att Gävleborgs län på en rad punkter har ett så ogynnsamt utgångsläge att det motiverar särskilda insatser för att stimulera en positiv utveckling av arbetsmarknad och näringliv. När det gäller Värmlands län bör i motsats till Gävleborgs län först poängteras, att Värmland har ett läge och innevånarna en kompetens som ger goda förutsättningar att driva företag, utvecklingsverksamhet, förvaltning och annan verksamhet. Värmland har under 1970 och 1980 talen genomgått en omställning vilket lett till att beroendet av de traditionella basindustrierna minskat. Länscentrat Karlstad är en stark regional stödjepunkt med en stor andel kunskapsintensiva företag har på senare tid vunnit dragkamper om diverse utlokaliseringar. Tyvärr har det med tiden utvisats att Värmlands näringsliv och arbetsmarknad är relativt ensidiga och därför mycket sårbara under den djupa lågkonjunktur som nu råder. Svårigheterna är alltså både av strukturell och konjunkturell karaktär. De akuta svårigheter som Värmland upplever i dag och som kanske accelererar snabbare än i andra län på grund av ovanstående nämnda samband -- är främst Uddeholmskoncernen och Rottneroskoncernen. Uddeholms ägare, österrikiska Böhler, har beslutat att lägga ner valsverket i Hagfors, och 350 personer har därför varslats i januari. Förhandlingar pågår för närvarande om ytterligare varsel som kan omfatta ytterligare samma antal personer. Rottneroskoncernen brottas med stora ekonomiska problem, vilket har lett till att bl.a. Även i Karlstad är neddragningarna av olika slag ett orosmoment. Minskningar sker av personalen i försvarsbyggnaden Karolinen, regementet I 2 skall enligt riksdagens nyligen fattade försvarsbeslut samlokaliseras med A 9 i Kristinehamn. Det innebär att några hundra militära och civila tjänster försvinner. FFV Ordnance minskar personalstyrkan vid Zakrisdalsverken med 800 Det finnes goda skäl att redan nu -- nästan profylaktiskt stödja Värmland med regionala sysselsättningsåtgärder. Genom sin geografiska placering innebär ett stöd till Värmland indirekt ett stöd till hela Sverige. Med anledning av regeringens kompletteringsproposition 1991/92:150, har finansutskottet berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadssituationen - där även regionalpolitiska sysselsättningsåtgärder ingår -- Denna form av remissförfarande är ett mycket bra och tillförlitligt sätt man använder sig av för att inhämta faktauppgifter som därefter skall ligga som grund för sunda beslut. Hör och häpna! ovan, synnerligen starka skäl att stödja Värmlands resp. Gävleborgs län på grund av den rådande speciellt höga arbetslösheten samt det läge som kommer att råda under förutsebar tid. Glädjande nog anslöt sig då även vänstern till Ny demokratis ställningstagande. Utskottet såg ut att få majoritet för Ny demokratis stöd av motionerna. Men se, detta var ej bra. Utskottet ajournerade sig och samtal vidtog. Då mötet återupptogs fanns nu en skrivning. Nu var de borgerliga partierna ense med Ny demokrati om att från arbetsmarknadsutskottet till finansutskottet avge följande yttrande som bl.a. innehåller: ''I de nämnda motionerna finns intressanta uppslag som bygger på länens egna bedömningar. Enligt utskottets uppfattning bör förslagen grundligt prövas. På grund av arbetsmarknadssituationen i de svåraste drabbade länen, t.ex Gävleborgs och Värmlands län, får dessa förslag en särskild tyngd. Därutöver finns ej -- enligt utskottets uppfattningbehov av något särskilt uttalande''. Detta passade nu plötsligt ej Socialdemokraterna samt vänstern, utan de anmälde avvikande mening med hänsyn till att deras partimotion nr Fi41 -- vägar till arbete - ej har tillgodosetts. Här har alltså Socialdemokraterna samt vänstern plötsligt ''trollat bort'' sitt tidigare stöd till nämnda län. Ett utskott med majoritet av Socialdemokraterna, vänstern samt Ny Demokrati verkade för att extra regionala sysselsättningsåtgärder skulle insättas i Värmlands och Gävleborgs län. Detta accepterade ej de borgerliga partierna! I stället -- efter ajournering -- anslöt sig regeringspartierna till Ny demokratis uppfattning att regionala sysselsättningsåtgärder skulle insättas i nämnda län -- enl. citatet ovan. Socialdemokraterna samt vänstern tog då plötsligt avstånd till det som de ''en halv timme'' tidigare stödde!? Hänger ni med? -- Värre blir det! När nu finansutskottet behandlar remissvaret -- kör regeringspartierna i detta utskott över sina kolleger i arbetsmarknadsutskottet -- som skall kunna detta med arbetsmarknadspolitik, och struntar totalt i de kunskapsråd de erhållit beträffande situationen i Socialdemokraterna reserverar sig, men ej till förmån för Värmlands och Gävleborgs län, utan för sin ovan nämnda partimotion, vilken i stort omfattar hela Sverige. Vänstern har vid det här laget beslutat avstå från att redovisa sin uppfattning i utskottet. Inför kommande votering förväntar jag mig kammarens stöd på dessa socialdemokratiska motioner. Detta baserar jag på att: 1. En motion skriven av Socialdemokraterna, skall givetvis Socialdemokraterna själva stödja. Om ej varför i så fall har de nerlagt arbete med att skriva meningslösa motioner? De måste ju inse, att det är bättre att vinna på två punkter och förlora på 22 än att förlora alla 24. 2. De borgerliga partierna som förlitar sig på de arbetsmarknadsfakta som deras eget utskott arbetsmarknadsutskottet - är tillsatt för att kunna måste ju i rimlighetens namn rösta på kunskapen. Sunt förnuft måste ju gå före partipolitik! Med stort intresse skall jag följa denna votering samt ingående läsa påföljande voteringsprotokoll. Med detta, herr talman, yrkar jag på bifall till de socialdemokratiska motionerna Fi50 samt Fi60 i finansutskottets betänkande 30 mom. 25 om behovet av regionalpolitiska sysselsättningsåtgärder i Värmlands län resp.

Herr talman! Jag vill instämma i yrkandet om bifall till reservation 26 och hoppas att en majoritet i riksdagen kan ansluta sig till denna reservation.